Herr talman! Jag skall börja med familjebeskattningen. Rolf Wirtén tyckte att han hade varit duktig därför att sambeskattningen har förbättrats så till vida att det är långt färre som kommer att drabbas av sambeskattningen. Det är bra — men varför inte ta steget fullt ut? Jag skall nu citera vad folkpartiets landsmöte sade 1982, för inte så många månader sedan: ”Varje form av sambeskattning bör avskaffas.” Varför då inte, när man nu sitter som ekonomioch budgetminister, föreslå det i en proposition och leva upp till vad landsmötet har sagt? Låt mig också citera två andra huvudprinciper som man gjorde sig till tolk för på landsmötet: ”Skatteskalorna skall vara inflationsskyddade” och ”Huvudprincipen i skattesystemet skall vara skatt efter bärkraft”. De principerna följer man icke, om den här propositionens förslag går igenom. Rolf Wirtén sade sedan att underskottsavdragen ligger någonstans mellan 20 och 30 miljarder. Enligt de uppgifter som jag har fått ligger de någonstans mellan 24 och 28 miljarder, så det täcker väl en del av vad Rolf Wirtén sade. Men avdragen beror ju på tre faktorer, dels det ökade villaboendet, som vi själva naturligtvis ser som önskvärt, dels de höga räntorna, dels inflationen. Nu undrar Rolf Wirtén om inte vår villapolitik hade varit långt skadligare.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 Beträffande inflationsskyddet sade jag i mitt inledande anförande att den problematiken skulle utvecklas närmare av Bo Lundgren. Därför berör jag inte den frågan närmare nu. Jag har bara en halv minut på mig ytterligare, och då kan jag beträffande finansieringen säga: Jag blev anklagad av Rolf Wirtén för att inte tro att de avtalsslutande parterna skulle vara så ansvarsfulla att man sluter ett avtal på rimlig nivå. Ja, hur var det för två år sedan? Då var väl inte vår ekonomi så glänsande, och hurdant avtal fick vi våren 1980?

Herr talman! Under 1970-talet har två mycket viktiga förändringar skett av skattebördan utan att några beslut om ändringar av skattereglerna har varit orsak till detta. En av förändringarna gäller skärpningen av marginalskatterna. Genom att kommunalskatterna under en tioårsperiod genomsnittligt höjts med i runt tal 9 procentenheter av inkomsten borde också marginalskatterna i alla inkomstlägen stigit lika mycket. Så har emellertid inte skett. Under de ständiga omläggningarna av statsskattens skalor på 1970-talet har skattskyldiga med låga inkomster fått full kompensation för kommunalskattehöjningarna. För inkomster upp till 65 000 kr. om året var marginalskatterna 1981 inte högre än de var tio år tidigare, omräknat till 1981 års penningvärde. Vid högre inkomster minskade kompensationsgraden, och på inkomster år 1981 vid brytpunkten, dvs. 100 000 kr. och strax däröver, fick den skattskyldige bära hela marginaleffekten av kommunalskattehöjningarna, och vid ännu högre inkomster var marginalskatterna år 1981 betydligt mer än 9 Zo högre än 1971, om samma penningvärde används. För dem som betalade de höga marginalskatterna var dessa givetvis produktionshämmande, i varje fall för de inkomsttagare som förtjänade sina inkomster på arbete. Som bekant gör alla inte det. Dessutom är det naturligtvis hämmande, om man inte vet vad man får för pengarna. Men alla med höga bruttoinkomster betalar inte heller den höga marginalskatten, och därmed är jag inne på den andra markanta förändring av skattebördan som skedde under 1970-talet. Allt fler människor fick underskottsavdrag, en del skaffade dem medvetet, för andra blev det ett resultat av stigande byggnadskostnader och kraftiga räntehöjningar. Rätten till underskottsavdrag för räntor har gjort bl.a. att många människor skaffade sig krediter för en hög konsumtionseller boendestandard. Skuldsättningar i spekulationssyfte med de små risker detta innebar genom skatteavdragen blev också vanligare. I slutet av 1970-talet hade vi kommit fram till en utpräglad låneekonomi där stora delar av landets tillgängliga resurser användes till inproduktiva krediter i stället för produktiva investeringar med mycket stora vinster för utlånarna. Stat och kommun var givetvis de stora förlorarna. Men många människor har också förstört sin privatekonomi. 1970 var underskottsavdragen 2,5 miljarder kronor. 1981 var underskottsavdragen tio gånger större. En fortsättning av den utvecklingen var naturligtvis omöjlig. Detta har alltså inneburit att våra höga marginalskatter satts ur spel av många inkomsttagare, av fler ju högre upp man kommer på inkomstskalan. Tillgänglig statistik från år 1980 visar att personer med årsinkomster mellan 60 000 och 100 000 kr. i genomsnitt hade underskottsavdrag som motsvarade drygt 6 70 av inkomsten. Vid den dubbla inkomsten fyrdubblades avdragen i kronor och fördubblades i procent. De som hade bruttoinkomster överstigande en halv miljon kronor hade underskottsavdrag som motsvarade nästan tredjedelen av inkomsten. De flesta av förlustavdragen kan nog också beskrivas som fiktiva, då de ligger på kapitalobjekt som ökar i värde och till stor del undgår beskattning för sin värdeökning. De här två förhållandena jämte inflationen har gjort att vårt skattesystem inte längre fungerar särskilt bra. Det missgynnar arbete och sparande och gynnar mera spekulation. Det förslag till omläggning av vårt skattesystem som arbetats fram av representanter för socialdemokraterna, centern och folkpartiet har mot den bakgrund jag redogjort för fått huvudvikten lagd vid sänkning av marginal Utskottet delar den framförda bedömningen att det är angeläget att se över gällande skatteregler och att det i första hand är de höga marginalskatterna och de stora underskottsavdragen som måste angripas. Man menar också att dessa båda problem måste angripas samtidigt. De två komponenterna i skattereformen hör samman, och det går inte att som moderaterna vill bara sänka marginalskatterna, men skjuta på frågan om underskottsavdragen till en oviss framtid. Det skulle innebära att de som i dag redan skaffat sig stora skattesänkningar genom stora avdrag till detta skulle lägga nya skattesänkningar genom radikala förändringar i skatteskalan. Det skulle knappast heller gå att bara genomföra begränsningar av avdragsrätten utan att samtidigt sänka skalorna. Då kan risker uppstå att många som skaffat sig nya bostäder under gällande beskattningsregler skulle tvingas lämna dessa. Den kombination som nu föreslås innebär att de båda komponenterna — sänkta marginalskatter och minskat värde av underskottsavdragen — uppväger varandra och skapar en acceptabel enhet. De skatteskalor som nu föreslås och som successivt skall genomföras åren 1983-1985 kommer att innebära en väsentlig skattesänkning för huvuddelen av alla fulltidsarbetande jämfört både med 1970 och 1982 års skatteskalor, om jämförelsen görs i jämförbart penningvärde. Då är också hänsyn tagen till de höjda kommunalskatterna. Självfallet finns det osäkerhetsfaktorer med i bilden beroende av vilken utveckling som kommer att ske beträffande inflation och inkomster. Indexregleringen avskaffas och ersätts med en förmodad utveckling fram till 1985. Om denna förmodan slår fel, kan skalorna i fast penningvärde både höja och sänka skatteuttaget. Det måste ändå vara ett stort värde att man tre år framåt i tiden vet vilka skatteskalor man har att räkna med även i kronor. Det kan också innebära en press på olika medborgargrupper att hårdare motarbeta inflationen. Den avskaffade indexregleringen kunde teoretiskt anpassa skalorna till inflationen. Eftersläpningen i tid och borttagandet av stora kostnadsposter från indexet gjorde dock att den metoden är lika osäker som en i förväg bestämd höjning av basenheterna. Mitt konstaterande tidigare att praktiskt taget alla heltidsarbetande får sänkt inkomstskatt jämfört med den nu gällande skatteskalan avser inkomsttagare utan alltför stora underskottsavdrag. För ca 40 000 skattskyldiga med de största avdragen blir det i stället skatteskärpningar. Det rör sig om relativt små belopp utom i ett mindre antal fall. För ett betydligt större antal än de 40 000 innebär dock skattereformen att den direkta skattesänkningen blir mindre genom att tre fjärdedelar av dem som ligger över brytpunkten har underskottsavdrag som begränsar den skattesänkning som utgår till dem som inte har några underskottsavdrag. Detta är dock inte någon oönskad effekt utan ingår som en viktig del av ansträngningarna att få bukt med spekulationsoch låneekonomin. Genom den relativt långa övergångstiden får människorna tid att anpassa sin ekonomi, och förhoppningsvis skall nya potentiella låntagare ta sig en extra funderare innan lån tas upp. Man kan konstatera att stora inkomsttagare utan avdrag får de kraftigaste skattelättnaderna. Men man skall då ha klart för sig att det är dessa som varit 1970-talets stora förlorare i vårt skattesystem. Man skall också ha klart för sig att de stora vinnarna under samma tidsperiod, de som skaffat sig de stora underskottsavdragen, nu till en väsentlig del får vara med och betala skattesänkningarna genom minskat värde av dessa avdrag. De som arbetar med låga löner får inte särskilt mycket med av skattesänkningarna om man jämför med 1982 års skattenivå. Som jag nämnde inledningsvis har skatteomläggningarna under 1970-talet varit förmånligast just för dessa grupper. Statsskatten upp till 57 600 kr. i 1981 års penningvärde kommer 1985 att vara 4 96, medan kommunalskatten ju är omkring 30 26. Men om inte låglönegrupperna skall förlora den förmånligare ställning de erhållit i fråga om skatter så krävs att åtgärder vidtas för att bevara dessa gruppers köpkraft. Representanter för höglönegrupperna har vid flera tillfällen uttalat att man var beredd avstå från inkomsthöjningar, om man i stället fick marginalskattesänkningar. Nu får man dem och t.o.m. rätt kraftiga sådana. I det läget menade representanterna för de tre avtalsslutande partierna, att man kunde utgå från att det tillgängliga löneutrymmet skulle läggas på de grupper som fick väldigt litet i behållning av den nu aktuella skatteomläggningen. Nu kan inte riksdagen lägga sig i avtalsförhandlingarna, men jag tror att vi fortfarande kan utgå ifrån att höginkomsttagarna under några år blir belåtna med den inkomstförstärkning de får via sänkta direkta skatter. De tre partierna har dock förebehållit sig rätten att ompröva marginalskattesänkningarna under senare delen av perioden, om förutsättningarna på denna punkt inte infrias. Jag tror att detta är ett mycket viktigt inslag i partiuppgörelsen. Den skattereform vi nu står i begrepp att besluta om är totalt sett ingen skattelättnad. Det är en skatteomläggning. När jag tidigare har sagt att bara omkring 40 000 skattskyldiga kommer att få det sämre än i nuläget, poängterade jag att det gällde inkomstskatterna. I dagsläget finns dock inget utrymme för totala skattesänkningar, varför statens inkomstbortfall på den direkta skattesidan måste kompenseras på annat sätt. Fullt genomfört 1985 rör det sig om ca 9 miljarder kronor. Man har vid förhandlingarna kommit fram till att skatt på produktionen är den enda framkomliga vägen. Då denna skatt inkräktar på löneutrymmet, får givetvis alla vara med och betala till skattesänkningarna. Då det alltså är en fråga om skatteomläggning, kommer iprincip halva svenska folket att tjäna på omläggningen och den andra halvan förlora. Men då skatteomläggningen avser att ge ett skattesystem som underlättar arbete och sparande och som skall försvåra spekulation och osund låneekonomi, borde det för det mesta bli ”rätt” vinnare på skatteomläggningen. För 1983 föreslås en lönebaserad arbetsgivaravgift på 2 90 för att det hela skall gå ihop. För de två kvarvarande åren kan en fortsättning med arbetsgivaravgiften bli aktuell, men det kan också bli fråga om att gå över till proms. Fortsatta undersökningar och överväganden får avgöra vilket det blir. En proms kan utgå med lägre procentsats, därför att kapitaldelen då också blir underlag för skatten. Kritik innebärande att detta blir en ny pålaga på näringslivet måste tillbakavisas. Alla, inkl. löntagarorganisationerna, förutsätter att arbetsgivaravgiften skall avräknas från löneutrymmet, och vid propositionsskrivarnas beräkning av vad avgiften skall avkasta har hänsyn tagits på samma sätt. Vid ett genomförande av proms måste man också förutsätta att avräkning sker. Att kapitalägaren då får finna sig i att avstå promsen på avkastningen är ju logiskt, eftersom kapitalinkomsterna på samma sätt som löneinkomsterna får del av den direkta skattesänkningen. Herr talman! Andra socialdemokratiska ledamöter kommer att tala om andra delar av skatteomläggningen och om vår reservation. Innan jag slutar vill jag dock något beröra ett avgränsningsproblem, som bara delvis är löst och som måste lösas med det snaraste, och det gäller gränsen mellan näringsverksamhet och privatekonomi. Det är nämligen självklart för alla att avdragsbegränsningen inte kan gälla utgifter som ligger inom den verksamhet som bedrivs i ett företag. Räntor är en självklart avdragsgill kostnad i näringsverksamhet. Hittills har det inte spelat någon roll om företagare har redovisat räntor som privatutgift eller som kostnad i rörelsen. I båda fallen har full avdragsrätt förelegat. I fortsättningen blir det annorlunda för dem som har inkomster över brytpunkten. I dessa fall blir det förmånligare — vid riktigt stora inkomster mycket förmånligare — att redovisa räntor på rörelsen medan man är skuldfri privat. Det ligger en stor frestelse i att försöka flytta inventarier av typ bilar och båtar till företag, trots att deras användning är av privat natur. Det här problemet har redan tidigare funnits i viss omfattning, men det kommer att bli större sedan avdragsbegränsningen har tillkommit. En uppdelning av privatekonomin och företagsekonomin på ett korrekt sätt är alltså helt nödvändig för att inte löntagarna skall känna sig lurade. Propositionens förslag om tilläggsbelopp för bostäder och bilar löser tillfälligt problemen just på dessa områden, men är givetvis inte till fyllest. Uppslag prövas f. n. av de aktuella utredningarna, som har fått tilläggsdirektiv, och själv tror jag att det finns stora möjligheter att lösa frågan ganska snart. Herr talman! Jag har huvudsakligen uppehållit mig vid den praktisktekniska sidan av skatteförslaget. Självfallet påverkas dock hela samhällsbilden och den ekonomiska strukturen av ett så pass genomgripande förslag. Överflyttningen av skattebördan från inkomstskatt till produktionsskatt borde innebära att lönerörelserna kommer att ligga på en lägre nivå. Sänkta marginalskatter borde leda till mindre krav på lönekompensation. Avdragsbegränsningen borde leda till mindre efterfrågan på lån för privata ändamål. Efterfrågan borde minska på dyrare villor och kapitalföremål. Allt detta borde leda till minskad inhemsk inflation och göra den förmodade inflationsoch löneutvecklingen på 5 1/2 Jo mera trovärdig. Nr 171 Genom uppbromsade fastighetspriser borde också den stora förmögen Onsdagen den hetsomflyttning som har skett under de senaste åren avstanna. 9 juni 1982 Låt mig sedan något beröra vad som har sagts tidigare i debatten. Jag skall — ooo utgå från den moderata motionen där det talas om den stora höjning av Reformerad marginalskatterna som har skett åren 1966-1980 och om hur skattekvoten inkomstfrån 1970 till 1981 har höjts med ett tiotal procentenheter. beskattning När man gör en jämförelse mellan dessa år och det är fråga om en industriarbetare som representerar genomsnittet, skall man ha klart för sig att det inte är samma penningbelopp som beskattas. Moderaterna påstår att marginalskatten var 33 96 för en genomsnittlig industriarbetare 1966. Då kan jag tala om att en ogift industriarbetare, eller en annan ogift inkomsttagare, uppnådde 33 90 marginalskatt vid beskattningsbara inkomster på mellan 6 000 och 8 000 kr., vartill skall läggas 2 250 kr. i ortsavdrag 1966. Redan vid i genomsnitt 9 000 kr. uppnådde en ogift inkomsttagare 33 76 marginalskatt. En gift inkomsttagare — vi hade dubbla skatteskalor 1966 — uppnådde 33 96 marginalskatt vid en inkomst på ungefär 18 500 kr., dvs. på mellan 12 000 och 16 000 kr., vartill skall läggas ortsavdrag. Men om två gifta makar i en familj arbetade, uppnådde de 33 96 marginalskatt redan vid inkomster på tillsammans under 20 000 kr. Detta skall alltså jämföras med marginalskatten på 58 90 för 1980 vid inkomster på mellan 69 600 och 76 200 kr. Det är de talen som skall jämföras med varandra. Om vi räknar om 76 200 kr. till ett passande penningvärde 1966, kommer vi fram till att marginalskatten då skulle ha räknats på en inkomst på ungefär 26 000 kr. Då hade man kommit upp i marginalskatter i närheten av vad de var 1980. Med detta har jag velat säga att dessa skattehöjningar, som man ständigt framhåller har ägt rum under den socialdemokratiska tiden, inte alltid har inneburit en stagnation. Människorna har, trots att de fått en mycket högre skattebörda, ändå haft mera pengar över i sin plånbok till konsumtion. Det harinneburit att man har kunnat bygga ut den offentliga sektorn, vilket också har medfört en kraftig höjning av standarden för människorna. Det är först sedan vi kom fram till slutet av 1970-talet som stagnationen inträffade, då man bara har fått höjda skatter utan att egentligen få några pengar över till en standardstegring. Men hela tiden under den socialdemokratiska perioden, med stora skattehöjningar, som ni talar om, fick människorna det mycket bättre och högre privat konsumtion, samtidigt som skatten höjdes. Det skall inte bara konstateras att alla olyckor har berott på höjda skatter, utan de har berott på mycket annat. Jag vill inte påstå att de beror på socialdemokraterna eller borgerligheten — det är bara konstigt att de har inträffat just under dessa perioder då borgarna regerade. Men de kan bero på mycket annat. Med detta har jag alltså velat säga, att skall man jämföra en industriarbetarlön 1966 och 1980, skall man ha klart för sig att det är helt andra penningbelopp i samma penningvärde som man skall jämföra med.
Herr talman! Eftersom vi moderater har delat upp detta ärende så att Bo Lundgren skall behandla frågan om skatteskalorna och marginalskatterna, överlåter jag åt honom att föra den diskussionen med Erik Wärnberg.

Herr talman! Det vi nu står i färd att behandla är resultatet av den ”underbara natten”. De skattesamverkande partierna, centern, folkpartiet och socialdemokraterna, har med denna överenskommelse för lång tid framöver slagit fast en borgerlig skattepolitik för detta land — oaktat vad som blir valutgången i höst. Det förslag som dessa skattepolitiska mittenpartier står bakom har en karaktär av eftergifter för de högröstade höginkomsttagarna till förfång för det stora flertalet arbetare och tjänstemän. Marginalskattereformen — som förslaget också kallas, och det framhäver väl vad det egentligen handlar om — är ju ett slag mot dessa breda grupper. En sänkning av marginalskatterna är inget annat än en skattesänkning för dem som har de högsta inkomsterna. Och detta tillkommer utöver hela skattepolitiken under de borgerliga regeringsåren, som drabbat de sämst ställda i landet med omfördelningar till förmån för de bäst ställda.

Ernst Wigforss var ju en gång med om att utarbeta socialdemokratins efterkrigsprogram. Men han kunde då säkert inte drömma om att hans socialdemokratiska parti drygt tre decennier senare skulle genomföra en skattereform som så till den milda grad skulle gynna höginkomsttagargrupperna och drabba låginkomsttagargrupperna. Skatteöverenskommelsen är allt annat än en produkt av det förhållandevis radikala efterkrigsprogram som hade arbetats fram. Den bärande tanken i detta var att var och en skall betala skatt efter förmåga, vilket klart uttryckt innebar att skattesystemet skulle vara en verklig inkomstutjämnande faktor. Så är inte längre fallet. En skattepolitik för ett arbetarparti bör enligt min mening tjäna just det syftet, att utjämna inkomstskillnaderna. Den samlade skattepolitikens innehåll blir då att dels utjämna skillnaderna i inkomst, dels — genom ett väl utbyggt socialt system bekostat av dessa medel — utjämna även ojämlikheterna i konsumtionen. Att de borgerliga partierna vill slopa, eller i varje fall kraftigt minska, bägge dessa utjämnande strävanden ligger i linje med deras ideologi. Det parti som säger sig företräda arbetarklassen men som hänger sig åt att kraftigt minska ett av dessa utjämnande element, har emellertid enligt min mening svikit sina ideal. Skattepolitiken skall enligt vår mening tjäna en omfördelning av inkomsterna samtidigt som dessa skall bekosta de gemensamma nyttigheterna, såsom sjukoch hälsovård, barnomsorg, skolor, kollektivtrafik, övrig social omvårdnad, sysselsättning, samhällelig service i många former och mycket annat som vi alla gemensamt skall ha möjligheter att utnyttja. Man skall inte vara beroende av höga inkomster för att komma i åtnjutande av detta. Grundlinjerna måste alltså vara en kamp för minskade skattebördor på lönarbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna samt ökade skatter för stora förmögenheter, bolagsvinster, spekulationsvinster och höga inkomster. Samtidigt måste stat, landsting och kommuner säkras nödvändiga inkomster för en aktiv social reformverksamhet, utbyggd kultursektor, planerad regionalpolitik och intensiv miljövård. Skattepolitiken skall, med andra ord, användas för att befordra social och ekonomisk rättvisa. Men skatteöverenskommelsen befordrar i stället social och ekonomisk orättvisa. Den sedan 1976 förda skattepolitiken i vårt land har i sina huvudrag kritiserats av vänsterpartiet kommunisterna och socialdemokraterna tillsammans. Då har omfördelningen av skattetrycket från höginkomstgrupperna till mellanoch låginkomstgrupperna starkt kritiserats. Då har lättnaderna för aktieutdelning m.m. angripits som orättvisa inslag. Då har det s.k. inflationsskyddet, som gynnar dem med höga inkomster, gjorts till föremål för bannbulla. Då har skattesubventionerat aktiesparande förkastats. Av allt detta kvarstår nu tyvärr inte så många gemensamma kritiska ståndpunkter. I och med skatteuppgörelsen har socialdemokraterna accepterat stora delar av dessa borgerliga orättvisor. Det kan finnas skäl att göra en tillbakablick över det snart sex år långa borgerliga styrandet över våra skatter. Om man bara tar hänsyn till förändringarna som har att göra med inkomstbeskattningen, finner man att den statliga inkomstskatten för vanliga lönarbetare har minskat med några tusenlappar, medan samtidigt deras välbetalda chefer m.fl. i liknande ställning har erhållit flera tiotusental kronor i lättnader. Detta har skett både genom förändringar i skatteskalorna och genom det s.k. inflationsskyddet eller indexregleringen. Denna generositet gentemot de mest högröstade och välbetalda grupperna har också medfört att statens inkomster genom inkomstskatten realt sett har minskat. Detta är en av orsakerna till den ohämmade jakten på gemensamma sociala nyttigheter. Den s.k. sparkampanjen som drabbar den offentliga sektorn, statlig såväl som kommunal, och det förhållandevis stora budget underskottet är till viss del komna ur just detta faktum att statsinkomsterna realt sett har minskats genom dessa skatteförändringar. Detta innebär att den utjämnande delen i skattesystemet, statsskatten, har sjunkit i andel av de totala samhälleliga skatteinkomsterna. Från att 1976 ha utgjort en knapp tredjedel är den i dag mindre än en sjättedel. Den progressiva utjämnande skatteandelen har alltså mer än halverats. Med skatteöverenskommelsen kommer den att ytterligare minska. Den skulle, om reformen var genomförd i dag, inte utgöra mer än en knapp åttondel. Med en sådan kraftig åderlåtning av progressivitetsdelen kan inte en rimlig nivå när det gäller utjämning upprätthållas eller införas. För detta krävs en avsevärt högre andel utjämnande skatteelement. Samtidigt som den utjämnande statsskatten har sänkts har de kommunala och indirekta skatterna ökat. 1976 låg brytpunkten, dvs. i detta fall den inkomstnivå där en inkomsttagare erlade lika mycket kommunal som statlig skatt, vid omkring 90 000 kr. I år, 1982, ligger denna på omkring 150 000 kr. Med detta visas också att den progressiva, utjämnande delen för den enskilde kraftigt har minskat till förmån för den proportionella skatten. Med andra ord: De icke inkomstutjämnande skatterna har ökat i betydelse och den utjämnande minskat. Orättvisorna har alltså ökat. Med reformen genomförd till 1985 kommer denna brytpunkt att ligga vid 355 000 kr. i inkomst. Det är alltså först där som den statliga skatten i kronor räknat blir i nivå med den kommunala. Tyngdpunkten för den proportionella, icke utjämnande delen kommer i och med skatteöverenskommelsen således att mycket kraftigt förskjutas uppåt. Under perioden 1976-1982 har också underskottsavdragen ökat väsentligt. Det har Erik Wärnberg tidigare redogjort för. 1976 utgjorde underskottsavdragen omkring 7 000 milj.kr., medan de för 1982 beräknas uppgå till omkring 28 000 milj.kr. Under dessa sex år har alltså underskottsavdragen fyrdubblats. Huvudparten, eller ca 75 76, utgörs enligt en några år gammal utredning av underskott från egnahemsboende. I skatt räknat innebär dessa 28 miljarder kronor i underskottsavdrag ett bortfall på 18— 20 miljarder kronor. Den i skattereformen så omtalade avdragsbegränsningen ger endast 1,5 miljarder kronor, vilket inte är mer än en tolftedel av det totala bortfallet för i år. Den föreslagna avdragsbegränsningen stoppar alltså inte ens upp ökningen av underskottsavdragen, den bara minskar densamma marginellt. Principen att utnyttja två olika skalor för att på något sätt begränsa effekterna är dock acceptabel, men det här måste enligt vpk:s mening kompletteras med ett tak för avdragen och samtidigt begränsas med att flera orsaker till underskott helt utmönstras som skäl för rätt till avdrag. Vidare anser vi självfallet att den i propositionen föreslagna s.k. brytpunkten, dvs. den nivå där tilläggsbeloppet skall inträda, är satt alldeles för högt. Det kan inte vara rimligt att begränsningen av avdragens värde inte kommer att äga rum förrän vid ett belopp på 129 600 kronor år 1985, då reformen skall vara genomförd i sin helhet. För en del år sedan ställde LO kravet på ett tak vid 50 000 kr. i underskottsavdrag. En rimlig avvägning vore enligt vår mening att det skulle gälla även i detta fall. Att begränsa värdet av avdraget till maximalt 50 26, som sker enligt den här konstruktionen, är helt i överensstämmelse med de krav som vpk har framfört under en rad av år. Då har vi menat att avdraget skall ske från skatt efter en omräkning med ungefär 50 20. Det framlagda förslaget får samma effekt i detta avseende. Vi vill göra ytterligare en begränsning av avdragen i förhållande till det föreliggande förslaget. I propositionen och utskottets betänkande föreslås att kvittning av underskott mot överskott skall få ske i vissa fall. Vpk yrkar avslag på dessa undantag från kvittningsförbudet. Vi anser inte att det finns skäl att medge sådana. Undantagen från förbudet är t.ex. inkomst av kapital, som skall tillåtas bli kvittad mot underskott av schablontaxerad fastighet till ett maximibelopp om 30 000 kr. Vidare finns exempel på rätt till kvittning i vissa fall av underskott av kapital mot överskott av andra inkomstslag. Vpk har redan tidigare vid flera tillfällen krävt ett stopp för liknande kvittningar av underskott i en förvärvskälla mot överskott i en annan. Enda undantaget har varit överskott av egnahemsfastighet. Jag skall, fru talman, innan jag går vidare bara ta upp tre saker som utskottet har missuppfattat vad avser våra yrkanden. Den första gäller propositionens förslag till schablonavdrag i tjänst. Vi har i princip accepterat att detta scablonavdrag införs. De effekter som detta rimligen bör få ur taxeringssynpunkt, förutsätter att vi skapar resurser för att närmare granska de deklarationer som innehåller andra och större avdragsyrkanden m.m. Det andra yrkandet, där vi instämmer med propositionen, handlar om att utmönstra det s.k. försäkringsavdraget. Även detta är ett gammalt vpk-krav. Vår uppfattning är dock att denna utmönstring bör utvidgas till att gälla även s.k. pensionsförsäkringar som ligger utanför det egentliga ATP-systemet och dit hörande jämförbara pensionsförsäkringar. Det tredje yrkandet, som misstolkats, avser den begränsning som propositionen föreslår beträffande frivilliga, periodiska understöd. Även det är ett krav som vpk sedan länge av och till drivit. Vi kommer givetvis att stödja förslaget att detta avdrag sopas undan från katalogen av avdragsmöjligheter. Vår avsikt har således inte varit att motsätta oss propositionens förslag under mom. 13, 14 och 18. På dessa punkter yrkar vi därför bifall till utskottets hemställan. Innan jag lämnar avsnittet om avdragen skall jag beröra vad vi föreslår i motion 901 angående rätt till avdrag för fackföreningsavgifter. Som jag vid tidigare tillfälle har anfört finns det ingen anledning att, som utskottet gör, jämställa avdrag för fackföreningsavgifter med avdrag för avgifter till arbetsgivarorganisationen. Det är en klar skillnad mellan dessa. Den tes som utskottet tydligen grundar sitt avstyrkande på är att det finns en likformighet mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Så är inte fallet, utan denna tes bygger enbart på ett borgerligt tänkande. Utgångspunkten för ett resonemang om detta måste vara den motsättning som finns mellan kapital och arbete. Det kan knappast vara så att dessa två storheter i realiteten är på något vis jämbördiga. Detta kan lämpligen illustreras med den mycket påkostade kampanj som arbetsgivarorganisationerna har gått ut med under namnet av ett underställt organ för information om löntagarfonderna. Någon likformighet finns inte heller då det gäller makten över jobben. För fackföreningarna gäller en rätt till förhandling utan möjlighet att förhindra eller stoppa redan beslutade eller planerade nedskärningar eller liknande. De viktiga beslut som berör de fackliga medlemmarna fattas av delägarna i arbetsgivarorganisationerna. Det finns alltså inga andra demokratiska rättigheter för dem som jobbar än rätten till information och förhandling. Dessa är helt underställda makthavarna, dvs. de kapitalistiska ägarna. Av detta framgår att vi kommunister inte anser att det finns anledning att utreda förutsättningarna för rätt till avdrag för fackföreningsavgifter i syfte att uppnå någon form av neutralitet i avdragssystemet mellan fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna. Vi anser däremot att arbetsgivarna borde betala avgifter till de partiliknande arbetsgivarorganisationernas verksamhet i stället för att de subventioneras genom avdragsrätt vid beskattningen. Jag återgår till skatteöverenskommelsen, och kommer då in på frågan om finansieringen. Här föreslås att en 2-procentig arbetsgivaravgift skall införas och att denna i sin tur skall avräknas i kommande löneökningar. Man har i propositionen valt att kalla detta för löneavgift. Den kritik som framförts mot detta förslag från fackligt håll är förståelig. De skattesamverkande partierna har gjort ett uttalande som också återkommer i propositionen. Det utmynnar i att de fackliga organisationerna skall vara återhållsamma i sina lönekrav till förmån för de högavlönade, som — till skillnad från det stora flertalet — genom skatteomläggnigen erhåller stora skattelättnader. Innebörden av ett sådant uttalande är för det första ett steg på vägen till en statlig inkomstpolitik, vilket vi från vpk är starkt kritiska mot. För det andra vet ingen egentligen någonting om hur det blir med den återhållsamhet som förutsätts. Sannolika skäl talar för att någon återhållsamhet från de berörda fackliga organisationerna inte kommer att visas. För det tredje kommer de som erhåller den största skattesänkningen inte i fråga för någon avräkning av löneavgiften. Dessa inkomstgrupper ligger som bekant i huvudsak utanför de samlade kollektiva löneförhandlingarna, och de bedriver sina lönekrav individuellt och utan hänsynstagande till andra grupper. Det gäller också för många i denna grupp att de arbetar på konsultbasis eller liknande, och dessa kommer att kompensera sig utan tanke på återhållsamhet eller löneavgiftsavräkningar. Detta faktiska förhållande medför att de orättvisor som framkommer i förslaget rent skattemässigt också förvärras genom dessa olika förhandlingspositioner. De som får mycket liten skattesänkning eller ingen alls drabbas så gott som samtliga av löneavgiften, medan de som har de största vinsterna att göra inte behöver riskera avräkningar på kommande löner. Enligt LO-tidningen skulle en låginkomsttagare behöva en 18-procentig löneökning för att få samma löneökning efter skatt som en inkomsttagare med en lön 1981 på 131 000 kr. Detta är dock, såvitt jag kan förstå, beräknat utan hänsyn till inflation eller finansiering men med en avdragsbegränsning inräknad. Detta visar tydligt att den lugna avtalsrörelse som regeringen och socialdemokraterna hoppats på inte så säkert kommer till stånd. Hur skulle stora arbetargrupper kunna stillatigande acceptera dessa orättvisor, där de får betala höginkomsttagarnas skattesänkningar? Dessutom har den borgerliga regeringens tafsande på sjukförsäkringen och de avtalsbundna sjukförmånerna för stora grupper bidragit till en orolig avtalsrörelse. Den föreslagna reformeringen strävar alltså inte till att utjämna de stora orättvisorna. Tvärtom kommer dessa att öka. Vänsterpartiet kommunisterna har däremot som enda parti föreslagit en reformering som tar fasta på de krav och åtgärder som tjänar det stora flertalet och är till förfång för det lilla, redan välförsedda fåtalet. En progressiv skattereform måste ta sin utgångspunkt i det faktum att det för den överväldigande majoriteten av skattebetalarna är de indirekta och kommunala skatterna som utgör den största utgiftsposten. För en stor del, ja t.o.m. för en mycket stor del, torde det vara den regressivt verkande momsen som utgör en större eller lika stor utgiftspost som den statliga inkomstskatten. Av en inkomstökning i inkomstlägen under 83 000 kr. går en större del till kommunalskatt än till statsskatt. Först i inkomstlägen därutöver är marginalskatten i den statliga beskattningen högre än 30 96, dvs. motsvarande den nuvarande genomsnittliga kommunala skatten. Med reformförslaget kommer marginaleffekterna på statsskatten att vara större först vid inkomster över drygt 170 000 kr. i nuvarande penningläge och med reformen fullt genomförd. Statsskatten är alltså f. n. lägre än den kommunala för inte mindre än 75 Yo avinkomsttagarna och 1985 med det nya systemet för mer än 98 26. Om man vill åstadkomma sänkningar av inkomstskatten är alltså den viktigaste reformen på kortare sikt att skapa förutsättningar för en minskning av kommunalskatterna, men att bevara och i de högre inkomstskikten t.o.m. skärpa progressiviteten i den statliga beskattningen. Detta är fullt möjligt om staten börjar att överta kostnader för bestämda delar av kommunernas och landstingens verksamhet. Under åren har staten alltmer övervältrat kostnader på kommunerna, och många av de kommunala verksamheterna är numera statligt reglerade. En ökning av det statliga bidraget till kommunerna skulle alltså både skapa förutsättningar för en utbyggnad av den nödvändiga kommunala servicen och åstadkomma en minskning av de kommunala skatterna. Detta gynnar i första hand lågoch medelinkomstgrupperna. En sådan omfördelning mellan stat och kommun måste ses som ett första steg i riktning mot en progressiv statskommunal enhetsskatt. Härigenom skulle också de stora orättvisorna i kommunal utdebitering kunna elimineras för olika orter. Detta bör vidare kombineras med att momsen slopas på de viktiga livsmedlen: baslivsmedel, fisk m.m. Om detta kommer Karin Nordlander senare att tala. En omvänd ordning skulle vi vilja genomföra för handeln med aktier och värdepapper. Med dessa förslag, såsom de redovisas i vpk-motionen 2532, kommer en helt annan fördelning att komma till stånd. Det är en skattepolitik som tjänar arbetarklassens intressen och drabbar dem som redan har höga inkomster, även efter det att det nuvarande skattesystemet har gjort sitt. Låt mig, fru talman, även om det kan vara svårt med siffror, ändå ge några exempel på hur vår skattepolitik slår i förhållande till den nuvarande och i förhållande till den föreslagna. Vi utgår från tre olika nivåer och kallar dessa för låg-, mellanoch höginkomsttagare. Vi har utgått från de genomsnittliga förändringar som propositionen ger, nämligen 5,5 90 per år. Den låginkomsttagare som 1982 tjänar 58 500 kr. kommer 1985 att tjäna 68 600 kr., eller i runda tal 10 000 kr. mer. Genom överenskommelsen kommer han eller hon att få 582 kr. mindre i skatt i förhållande till om nuvarande regler skulle gälla även 1985. Men genom den 2-procentiga löneavgiften är bruttolönen 1372 kr. lägre än vad som varit fallet om reformen inte genomförts. Tar vi hänsyn till den skatteförändring detta skulle fört med sig med den 1372 kr. högre inkomsten, så gör denna låginkomsttagare en förlust på reformen med 351 kr. Vpk:s förslag innehåller ingen löneavgift. Däremot ger det en möjlighet till sänkt kommunalskatt utan att drabba kommunernas verksamhet och utbyggnad. Om kommunalskatten sänks med 3 kr. per skattekrona erhåller denna låginkomsttagare 540 kr. genom lägre kommunalskatt. Dessutom tjänar han, om han är ensamstående, ca 2000 kr. per år genom att matmomsen är slopad. Denna låginkomsttagare, som alltså är ganska representativ för kvinnorna, tjänar 1 960 kr. mer på vpk:s förslag, om hänsyn inte tas till löneavgiften, och 2 890 kr. mer om vi räknar med löneavgiftsavdraget jämfört med vad som föreslås av de skattesamverkande partierna. Mellaninkomsttagaren, som vi beräknar kommer att i år tjäna 83 500 kr., kommer med samma beräkningsgrund att 1985 tjäna 98000 kr. Hans skattevinst på reformen jämfört med nuvarande regler är 2621 kr. Löneavgiften blir ett löneavdrag på 1960 kr. Hans nettovinst blir efter nödvändiga justeringar 1132 kr. på mittenreformen. Enligt vpk:s förslag får samma mellaninkomsttagare 805 kr. i minskad kommunalskatt och en minskad matmoms på ca 2 800 kr. Hans matbudget förutses vara något högre. Om det är en familjeförsörjare blir givetvis momsvinsten högre. Utan löneavdraget blir då vinsten för denne mellaninkomsttagare 984 kr. mer på vpk:s förslag i förhållande till mittenreformen. Tas också hänsyn till löneavgiften, vilket är det rimliga, blir merförtjänsten 2 473 kr. Slutligen då vår höginkomsttagare. Han förutses att 1982 tjäna 250 500 kr. och 1985 294 000 kr. Genom mittenförslaget får han 30 747 kr. i lägre skatt än med nuvarande regler. Hans löneavgift skulle, om det fanns någon, vara 5 880 kr. och med hänsyn till justeringar skulle hans nettovinst bli 25 337 kr. Men i detta fall är det knappast aktuellt med löneavgift, varför denna i de allra flesta fall i dessa inkomstlägen inte bör räknas in. Vpk-förslaget innebär i detta fall en minskning med 2 570 kr. i kommunal skatt och ca 5 240 kr. i lägre matmoms. Han är beräknad att ha mer än dubbelt så höga matkostnader som de bägge andra exemplen. Om så inte blir fallet kommer förtjänsten av slopad matmoms att bli lägre. Den inkomst denne höginkomsttagare representerar återfinns dock i de skikt där vpk vill skärpa progressionen, och detta skulle i det här fallet ge en skärpning på ca 4 000 kr. i förhållande till nuvarande regler. Hans totala inkomstförstärkning med vår politik stannar således vid 3 810 kr. Det skulle innebära att han jämfört med vad han får ut av mittenreformen förlorar 26 937 kr., eller i runt tal 27 000 kr., på vår politik. Räknar man sedan in avdragen, så blir det självfallet skillnader av samma slag mellan mittenreformen och våra förslag, men med en större skärpning enligt våra förslag till avdragsbegränsningar. Sammanfattningsvis ger mittenreformen låginkomsttagaren en sammanlagd förlust på 351 kr., mellaninkomsttagaren en vinst på 1132 kr. och höginkomsttagaren en vinst på 30 747 kr. Med vpk:s förslag skulle låginkomsttagaren tjäna 2 890 kr. och mellaninkomsttagaren 2 473 kr., medan höginkomsttagaren skulle förlora 26 937 kr. i förhållande till mittenreformen. Dessa stora skillnader representerar också skillnaderna i en progressiv skattepolitik i förhållande till en borgerlig.

Det är enkelt att konstatera att den genomsnittlige industriarbetaren får fortsätta att dras med den ökade skattebörda som marginalskattehöjningen medförde, även efter mittenreformen. I sin argumentation tog Rolf Wirtén inte på något vis upp den kanske största orsaken till den s.k. marginalskattehöjningen. Under samma period har nämligen kommunalskatterna ökat, så att de i det här fallet utgör hälften av den marginalskattehöjning som man ondgör sig så över. Det här utfallet har man ju inte heller försökt ge sig på i mittenförslaget, utan man lämnar kommunalskatterna helt vid sidan om. Den framtida skattepolitiken måste enligt vpk:s mening utgå från minskade skattebördor för lönarbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna. Detta kan endast komma till uttryck genom en genomgripande skattereform, grundad på följande principer: 1. Kamp mot de höga indirekta skatterna och särskilt momsen. I första hand måste alltså momsen på mat bort. 2. Staten måste etappvis överta kostnaderna för viktiga delar av kommunerna och landstingens verksamhet. Detta kan ske genom införandet — stegvis eller på en gång — av en progressiv statskommunal enhetsskatt. 3. Progressionen i skattesystemet måste skärpas genom åtgärder som innebär att höga inkomster, kapitalvinster och stora förmögenheter till fullo underkastas beskattning. Avdragssystemet måste göras om och de flesta avdragen slopas. En begränsning av ränteavdragen måste införas. Befogade avdrag får ej medföra att de ger en större skattelättnad för personer med höga marginalskatter än för personer med lägre. Inflationsskyddet av skatteskalorna måste bort. Justeringar får i stället vidtas varje år på politiska grunder. 4. Kapital och kapitalvinster måste beskattas hårdare. Beskattningen av realisationsvinster måste gälla hela reavinsten och även lösöre. 5. Den direkta beskattningen av bolagsvinster måste skärpas. Ett system av produktionsbeskattning bör införas som på sikt får avlösa den största delen av inkomstskatten för arbetsinkomster. Den skall omfatta produktionsfaktorerna omsättning, råvaror och energi. Dessutom menar vi att den bör kompletteras med en differentiering i förhållande till samhällelig nytta. 6. Skatteflykt och skattefusk är något som måste bekämpas hårt. Fru talman!

Fru talman! Jag har läst vpk:s motion ganska noggrant, och en del kan man kanske rent av instämma i, men det mesta är överdrifter, det måste också tilläggas. Vpk menar att skatteomläggningen endast ger lättnader åt mindre grupper. Man plockar då fram ett par tre procent av de högst avlönade, som skulle få enorma vinster, medan den stora gruppen — 72 Yo säger man — som har under 76 000 i inkomster egentligen inte skulle få någonting. Av den statistik som vpk har plockat fram framgår det att man bland de 72 20 har tagit med alla inkomsttagare över huvud taget, pensionärer, sådana som har feriearbete eller något jobb då och då, deltidsarbetare och andra. Då kommer man fram till att 72 20 tjänar under 76 000, vilket är något av en medelinkomst för en fulltidsarbetande. Tar man bort dem som har låg inkomst på grund av korttidsarbete, blir siffran rimligare för dem som är verkligt lågavlönade på heltid. Räknar man bort det minskade värdet av underskottsavdragen på 1,4 miljarder kronor, som drabbar den lilla grupp som Tommy Franzén har talat om, blir också den statistiken rimligare på den punkten. Kvar står då att de som får de verkligt stora skattelättnaderna är de som har sina inkomster kring 50 procentsskiktet, dvs. de som har något under eller något över 100 000 kr. i årsinkomst. Det är dessa grupper som under 1970-talet fått de verkligt stora skattehöjningarna. Därför är det de som nu får de stora skattelättnaderna. Marginalskattetrappan för dem som ligger kring brytpunkten har, under den tid kommunalskatterna har höjts så här mycket, blivit kolossalt brant. Det råder inget tvivel om att den i dag är ett hinder för arbete. Jag tycker också att vpk alldeles för lätt avfärdar det annorlunda fördelandet av löneutrymmet som förutsätts ske. Man har en övertro på att skattesystemet är det bästa fördelningsinstrumentet. Faktum är att inkomsterna i stor utsträckning på senare tid har anpassat sig till skattesystemet i stället för tvärtom. Årsinkomsten börjar, skulle jag vilja säga, bli en dålig mätare på den verkliga skattekraften. Det beror inte bara på avdragen. Så länge skatteåret är en helig princip tror jag det är åtskilligt bättre att sköta inkomstutjämningen för lägre inkomstlägen via lönepolitiken i stället för via skatten. Det blir betydligt effektivare. Två heltidsarbetande makar med 60 000 vardera i redovisad årsinkomst är inte precis några låglönearbetare.

Fru talman! Jag måste återknyta till vad Erik Wärnberg sade i sitt inledningsanförande. Han framhöll vikten av att marginalskatterna och avdragen angrips. Med ganska enkel matematik och enkel logik kan man finna att det måste vara på följande sätt, Erik Wärnberg: Om man vill sänka marginalskatterna, måste skattetrycket öka i de skikt där marginalskatterna inte är höga — om man nu vill ha ett oförändrat skattetryck, totalt sett. Detta innebär att skattetrycket ökar i de skikt där lågoch mellaninkomsttagarna finns. Det är den logiska följden, alldenstund man vill klart säga att det är de höga marginalskatterna man vill åt. Det betyder att skattetrycket höjs i de lägre inkomstskikten, för att man skall få ett oförändrat totalt skattetryck.

När det gäller avdragsrätten kommer den s.k. brytpunkten att ligga först vid 129 600 kr. år 1985 — det är där tilläggsbeloppet skall börja beräknas. Det kan självfallet medges att viss begränsning finns redan tidigare genom att marginalskattesatserna sänks. Låt oss se på vad avdragsbegränsningen i sin helhet innebär.

Det här är klara fakta, och jag uppmärksammade inte att Erik Wärnberg berörde just det förhållandet. Om en liten grupp på 3,5 90 får skattelind ringar som är 27,5 gånger större än den största gruppens — 72 96 — är det en skatteöverenskommelse som ligger i de högavlönades intresse.
Fru talman! När Tommy Franzén talar om dessa 27,5 gånger har han inte tagit hänsyn till den stora avdragsbegränsning som det är fråga om för de allra högsta inkomsttagarna. Han har inte heller tagit hänsyn till att vi förutsätter att det skall ske en utjämning via lönenivån. Jag skulle vilja påstå att skatteuppgörelsen ger en rejäl chans för de heltidsarbetande att få en ordentlig kompensation via lönepåslag — som då inte bara tillfaller dem som tjänar mycket på sin halva arbetstid. Jag tror i stället att varje heltidsarbetande i normala inkomstlägen här kommer att få en verklig chans. Jag tror vidare, för min del, att det är helt möjligt att göra inkomstfördelningen sådan att det lönepåslag som Landsorganisationen har ifrågasatt kan göras. Sedan förstår jag inte påståendet om att de största inkomsttagarna inte skulle vara med och avstå vad som motsvarar arbetsgivaravgiften. Enligt min uppfattning måste en arbetsgivare tänka sig för flera gånger, innan han i dag ökar lönerna hur mycket som helst, eftersom arbetsgivaravgiften är procentuell i förhållande till lönen. Detta gäller numera inte bara arbetsgivaravgiften utan exempelvis också hela ATP-påslaget. Det nya förslaget borde i stället innebära en broms för de riktigt stora inkomsttagarna — om det inte gäller egenföretagare, som själva kan reglera sin inkomst. Men också de kommer att drabbas av de höga påslagen. Sedan tycker jag att Tommy Franzén hade fel när han sade att vi helt skulle ha övergivit vår linje när det gäller skatteorättvisorna. Jag kan inte påminna mig att vi har övergett en enda linje. Vi har sedan ganska lång tid tillbaka sagt att vi måste lösa marginalskattefrågorna och begränsningen av underskottsavdragen på en gång. Vi tror att vi då på kort sikt kan få ett skattesystem som fungerar bättre än det nuvarande. Det är klart att man kan säga att vi borde ha försökt att ge de små inkomsttagarna en större skattesänkning än vi gjort, trots att de har fått stora skattesänkningar under hela 1970-talet — de har i dag inte högre skatt än de hade 1970. Vi kan inte sänka statsskatten mer än till noll. Vi har i dag 4 96 statsskatt på inkomster upp till ca 62 000 kr. Man har i dag alltså tagit till ganska kraftigt. För dem som ligger däröver har man sänkt procentsatserna rätt avsevärt. Även de låga inkomsttagarna får alltså en väsentlig skattesänkning.
Fru talman! Hur mycket begränsningen i underskottsavdrag minskar effekten av marginalskattelättnaden beror självfallet på inkomstens och underskottets storlek. Men enligt tabellerna i den utredning som ligger till grund för propositionen får den som tjänade 80000 kr. i 1981 års penningvärde en skattelättnad på 2 528 kr., efter reformens fulla genomförande, om han inte hade något underskottsavdrag. Enligt samma beräknings grund måste den som tjänar 150 000 kr. ha ett underskottsavdrag på 42 000 kr. för att få en lika liten skattevinst, mätt i absoluta tal. De som tjänade 150 000 kr. hade 1981 i genomsnitt avdrag på 22 300 kr. Om vi bortser från den femtedel av dem som tjänade 150 000 kr. som inte gjorde några avdrag alls, är medelavdragen 27 700 kr., dvs. fortfarande väsentligt under 42 000 kr. Det är med andra ord en mycket liten del av dem som tjänar 150 000 kr. som har underskottsavdrag av den storleksordningen att de inte i kronor och ören räknat tjänar mer på propositionens förslag än de som tjänar 80 000 kr. När det gäller frågan om att överge den här linjen menar jag att man har gjort det. Den linje som jag avsåg, och som jag också redogjorde för, var den som innebär att man skall erlägga skatt efter bärkraft. Erik Wärnberg säger att man kanske skulle ha gett låginkomsttagarna litet mer. Det förefaller som om hans samvete ändå smärtar något. Han konstaterar nämligen i samma andetag att man inte hade gjort det, men vad som kan konstateras klart och entydigt är att höginkomsttagarna har fått väsentliga skattelättnader. Beträffande löneavgifterna tror jag inte vi behöver uppehålla oss så väldigt mycket vid dem. Men den här lilla gruppen som har fått de största lättnaderna kommer inte att få några löneavgifter avräknade, de arbetar på konsultbasis eller har individuella löneförhandlingar som ligger helt utanför de vanliga, ordinarie förhandlingsrutinerna, och där kommer inga hänsyn att tas till sådana här element.

Fru talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till proposition 197 om en reformerad inkomstbeskattning. Det är en reform som i huvudsak berör den statliga inkomstskatten för fysiska personer. En förändring av skatteskalorna och därmed marginalskatten har länge diskuterats, och bakom förslaget står en stor majoritet av riksdagens ledamöter. Genom skattereformen sänks marginalskatterna kraftigt, och skattesatsen i den statliga inkomstskatten blir högst 20 96 för huvuddelen av de heltidsarbetande inkomsttagarna. Vidare begränsas det skattemässiga värdet av underskottsavdragen till 20 26 vid den statliga beskattningen. Tillsammans med en 30-procentig kommunal skattesats blir resultatet att både marginalskatten och det skattemässiga värdet av underskottsavdrag begränsas till 50 96. För skattskyldiga med inkomster över den s.k. brytpunkten vid 16 basenheter — vilket motsvarar 116 800 kr. nästa år, då reformen träder i kraft — skall den särskilda avdragsbegränsningen verka. För att man skall uppnå detta delas den statliga inkomstskatten i två delar, grundbelopp och tilläggsbelopp. Den högsta skattesatsen för grundbeloppet blir 20 96, och denna skattesats tas ut också för inkomster över brytpunkten. Tilläggsbeloppet beräknas däremot på inkomsten innan något avdrag skett för eventuella underskott. Endast ca 10 90 av samtliga inkomsttagare har sådana inkomster att de berörs av reglerna om tilläggsbelopp. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1982 och tillämpas första gången vid taxeringen 1984. Genomförandet av reformen föreslås ske under en treårsperiod. Såväl marginalskattesänkningen som avdragsbegränsningen kommer att träda i kraft successivt. Samtidigt föreslås vissa förenklingar i syfte att underlätta taxeringsförfarandet. En sådan är det schablonavdrag om 1 000 kr. som enligt förslaget skall gälla för löntagare. Vidare föreslås att avdragsrätten för s.k. frivilliga periodiska understöd samt för premier på kapitalförsäkringar slopas. Dessa ändringar, som berör även den kommunala beskattningen, föreslås gälla fr.o.m. 1984 års taxering. Jag vill också nämna att skattereformens första steg skall finansieras genom införandet av en allmän löneavgift om 2 20 från den 1 januari 1983. Avgiften föreslås helt följa de regler som gäller för socialavgifter. Som underlag för propositionen ligger den överenskommelse som i april 1981 träffades mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna. Målet var att sänka marginalskatten till 50 26 för huvuddeien av de heltidsarbetande inkomsttagarna och samtidigt begränsa det skattemässiga värdet av underskottsavdragen till högst 50 26 av avdragsbeloppet. Men skattereformen utgör också ett centralt inslag i en ekonomisk politik, som syftar till att man skall återvinna balansen i den svenska ekonomin. Målen för skattepolitiken bör vara att skattesystemet skall främja ökade arbetsinsatser, sparande och inkomstutjämning samt motverka inflation, spekulation och skattefusk. En förutsättning för ett genomförande av en skattereform med en sådan omfattning som denna har är att den stöds av en bred parlamentarisk majoritet. Det är också av stort värde att skattepolitiken kan läggas fast för flera år framåt. Reformen förutsätter vidare att såväl finansieringen som effekterna av en marginalskattesänkning beaktas i kommande avtalsförhandlingar på arbetsmarknaden. Även i detta avseende torde förutsättningarna bli gynnsammare genom den breda förankring som här har kunnat uppnås. Inflationsbekämpningen är ett av de viktigaste målen för den ekonomiska politiken under de närmaste åren. Alla krafter borde samverka mot detta mål. Det är därför beklagligt och samtidigt oroande att moderata samlingspartiet i sin kritik mot skattereformen så ohämmat spekulerar i en fortsatt hög inflationstakt. Ett inslag i skatteuppgörelsen mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna är att den automatiska indexanknytningen av skiktgränserna i skatteskalan under reformperioden 1983-1985 skall ersättas med en på förhand fastställd uppräkning, motsvarande i genomsnitt 5,5 Zo om året. Beträffande motiveringen för detta vill jag citera ur den departementspro ”Under reformperioden, dvs. åren 1983-1985, kommer särskilda förhållanden att gälla. Marginalskattesänkningen ger då avsevärda bidrag till hushållen disponibla inkomster och detta måste med nödvändighet påverka löneutvecklingen. Bruttoinkomsterna måste under perioden öka långsammare än de skulle göra reformen förutan. Särskilt gäller detta för de högre inkomsterna. Detta innebär i sin tur att indexuppräkningen av skatteskalan också bör hållas på en låg nivå. Sker nämligen inte detta, utan indexuppräkningen görs i en takt som avsevärt överstiger inkomsternas ökning, kommer inkomsterna att successivt förskjutas nedåt i skatteskalan.

Finansutskottet har i sitt yttrande över propositionen 197 återgivit detta citat. Utskottet anser den återgivna argumentationen bärande och hävdar att det saknas grund för de långtgående påståendena i moderatmotionen om högt skattetryck och urholkning av skattereformen.

Sin vana trogna har moderaterna försökt att förringa och nedvärdera reformens innehåll, vilket nästan givit intrycket att varje marginalskattesänkning får en negativ effekt för den enskilde skattebetalaren. Den som lyssnar på debatten i dag får rätt klart för sig hur man reagerar, när man står utanför en uppgörelse. För moderaternas del har Knut Wachtmeister betonat att mittenpartierna har lagt sig för socialdemokraterna. Vpk har sin kritik gått motsatt väg och framhållit att socialdemokraterna lagt sig för mittenpartierna. Man gör väl den bedömningen, när man står utanför. Jag tycker ändå att denna reform är av sådant värde att man skulle kunna ge ett erkännande för att det nu finns underlag för att genomföra en verklig marginalskattesänkning. I en debatt här i riksdagen för någon vecka sedan sades det från moderat håll att vad moderaterna vill ha är en verklig marginalskattesänkning. Det gav mig anledning att titta litet närmare på skillnaden mellan trepartiuppgörelsens förslag och det som moderaterna nu har redovisat. Vad är skillnaden? Ja, i skatteskalan finns inga skillnader upp till brytpunkten. Så långt är det lika. I första skiktet därefter föreslår moderaterna en sänkning, som för år 1983 är 69 kr. större än den som föreslås i propositionen. Vid nästa skikt fördubblas detta belopp till 138 kr. utöver vad som föreslås i propositionen. Vid en inkomst på 207 000-310 000 kr. är skillnaden 690 kr. Jag frågar: Är det denna skillnad som avgör om reformen enligt moderaterna kan betecknas som en verklig marginalskattesänkning? Eller vad menar moderaterna med en verklig marginalskattesänkning? Är det först inkomster därutöver som moderaterna tänker på, när de talar om en verklig marginalskattesänkning? Ser vi på effekten 1985 när reformen är helt genomförd, blir siffrorna följande: Det blir inga ändringar upp till brytpunkten — så långt är man överens — och i denna grupp ryms 90 96 av inkomsttagarna. I skiktet däröver blir skillnaden totalt 345 kr. och i nästa skikt 690 kr. Vid en inkomst på 207 000 kr. kommer skillnaden upp till 3 450 kr. Därefter ökar skillnaden med något över 5 000 kr. för varje inkomsthöjning på 100 000 kr. Jag har tagit fram dessa exempel för att visa på den verkliga skillnaden i förslagen, och därmed framträder också vems intresse moderaterna företräder i skattefrågan. På två andra punkter har skrämselpropagandan varit intensiv, nämligen bland jordbrukare och villaägare. Bl. a. har påståtts att reformen skulle innebära ett dråpslag mot jordbruket. Hur är då verkligheten? För det första medför skattereformen inga förändringar i avdragsreglerna under dens.k. brytpunkten, vilken 1983 — det år då reformen träder i kraft — är 116 800 kr. Vidare är det enbart jordbrukare med sidoinkomster och vars inkomster totalt överstiger 116 800 kr. år 1983 som över huvud taget berörs av den s.k. begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde. Vidare bör vi uppmärksamma att enligt taxeringsstatistiken har 95 96 av jordbrukarna inkomster som understiger ”brytpunkten”. Dessa berörs således inte av underskottsavdragsbegränsningen. Motsvarande siffra för rörelseidkare är 90 96. För det andra kommer det för jordbrukare och rörelseidkare att finnas möjlighet att kvitta underskott mot senare uppkomna överskott i samma förvärvskälla. Kvittningsrätten får utnyttjas senast det sjätte året efter det att förlusten uppstått. För det tredje har företagsskatteutredningen fått i uppdrag att se över om ytterligare särbestämmelser behövs för näringsidkare. Förändringarna i fråga om fastighetspriserna har berörts här i dag. Jag tror att när man tar fram den frågan skall man också uppmärksamma de förändringar som skett när det gäller reavinstbeskattningen. Vi skall också ta hänsyn till den förändring i räntenivån som vi har haft under de senare åren. Också för villaägarna gäller en kvittningsregel. Denna medger att inkomst av kapital upp till 30 000 kr. får kvittas mot underskott å villafastighet. Samma sak gäller också bostadsfastighet i jordbruk. Genom de föreslagna ändringarna i skatteskalorna och regler om underskottsavdrag inträder en negativ effekt för deklaranten först när underskottsavdraget överstiger 54 000 kronor. Ser vi därtill att äganderätten oftast är fördelad på båda makarna, är nog inte nackdelarna så stora som påståtts i propagandan. Vad beträffar jordbrukets bostäder har demagogin varit än värre.

Han utgår då från den nivå som gäller i dag. Boningshusets andel av skuldräntorna ökar nämligen och därmed också det icke avdragsgilla underskottet, framhöll han vidare. I detta exempel utgår Knut Wachtmeister ifrån att alla jordbrukare som gör investeringar skall ha underskott i sitt jordbruk. Nu är det ju inte på det sättet, det vet vi och det skall vi vara glada för. Varför inte ge ett objektivt besked? Den vinkling som här görs är ägnad att vilseleda, inte att informera. För det första drabbas ingen av underskottsavdragsbegränsningar som nästa år har inkomst under 116 800 kr. För det andra har företagare och jordbrukare rätt att kvitta underskott mot överskott under en sexårsperiod. För det tredje får man kvitta kapitalinkomster upp till 30 000 kr. mot underskott i bostadsfastighet i jordbruk. För det fjärde är förutsättningen för att underskottsavdragsregeln skall kunna tillämpas att man redovisar inkomst från annat håll. För det femte förändras inte avdragsrätten men väl det skattemässiga värdet av underskottsavdragen som begränsas till 50 96. I praktiken kommer knappast någon jordbrukare som på heltid ägnar sin arbetstid åt sitt företag att drabbas av dessa regler. Samma sak är det i reservation 4, när det helt kategoriskt sägs: ”Om en jordbrukare tar upp ett lån för att förbättra ekonomibyggnaderna på sin fastighet kommer en viss del av de ökade räntekostnaderna till följd av dessa lån — om propositionen antas oförändrad — att automatiskt hänföras till bostaden. De blir härigenom inte avdragsgilla — om den skattskyldige har en inkomst över brytpunkten — trots att det är fråga om en investering i jordbruksrörelsen.” Men vad är detta egentligen? Vet inte utskottsledamöterna från moderata samlingspartiet att avdragsrätten inte förändras? Däremot begränsas värdet av underskottsavdragen till 50 96. Jag tycker det skulle vara värdefullt, om man här kunde tala om det faktiska förhållandet i stället för att påstå att det görs en ändring av avdragsreglerna. Det är underskottsavdragens skattemässiga värde som begränsas till 50 96. När det gäller beskattning av B-inkomster innebär förslaget att nuvarande 2 000-kronorsgräns slopas. I stället införs en regel som innebär att endast den del av makars B-inkomster som överstiger 5 000 kr. blir sambeskattad. Denna förändring sker redan 1983, och 1985 slopas sambeskattning av B-inkomster för alla som har inkomster under brytpunkten. Jag ser detta förslag med stor tillfredsställelse, och jag tror att man skulle ha anledning att göra det inom flera partier än vårt. Nu har moderaterna i reservation 6 begärt att man skall gå en bit längre. Det är ju lätt att göra när man smiter från ansvaret och ställer sig vid sidan om. Finansieringen skall enligt förslaget ske genom en 2-procentig löneavgift. Moderaterna frångår här den linje man företrädde i regeringsställning på våren 1981. Alla de tre dåvarande regeringspartierna var då överens om att reformen skulle finansieras, och moderaterna instämde när det föreslogs att detta skulle ske via en arbetsgivaravgift. Detta framgår klart av de handlingar som överlämnades till socialdemokraterna inför de förhandlingar som då fördes med det partiet. Nu talar man om sjävfinansiering och om ytterligare besparingar i statsutgifterna. Jag vill bara fråga: Behövs inte den återhållsamhet i statsutgifterna som har tillämpats under de senaste åren för att begränsa underskottet i budgeten? Och tro inte att en begränsning av statsutgifterna är helt utan betydelse för den enskildes ekonomi! Om det nu är livsmedelssubventionerna man åter är ute efter, så innebär ett borttagande av dessa en hård belastning för både barnfamiljer och låginkomsttagare. Vi inom centern är, liksom utskottsmajoriteten, beredda att stå för våra åtaganden, och det gör vi också beträffande finansieringen. Till utskottsbetänkandet har också fogats en reservation av utskottets socialdemokratiska ledamöter. I denna föreslås en höjning av förmögenhetsskatten när förmögenheten överstiger 500 000 kr. samt införande av ytterligare en skattesats på 3 90. Denna fråga diskuterade vi förra året, och ingenting har skett som motiverar ett ändrat ställningstagande i dag. Även om procentsatserna kan tyckas vara låga, så skall vi lägga märke till att denna skatt betalas med beskattade medel. Därmed får den en annan effekt än om avdragsrätt hade förelegat. Fru talman! Jag har med mitt inlägg velat understryka värdet av det förslag som proposition 197 innebär och samtidigt bemöta de yrkanden som framställts i reservationerna. Skattereformen innebär att den statliga inkomstskatten minskar med ca 25 0 eller med mer än 9 miljarder. Marginalskatten sänks — för de allra flesta till 50 20. Underskottsavdragen, som på ett decennium ökat från 2-3 miljarder till över 25 miljarder, begränsas. Att reformen skulle finansieras har hela tiden varit en självklarhet, och det torde för de allra flesta skattebetalare också framstå som en nödvändighet, när vi vet att statens budgetunderskott är dryga 70 miljarder. Det är att beklaga att inte moderaterna har kunnat sluta upp kring denna skattereform. Då hade riksdagen nästan enhälligt kunnat fatta beslut i denna fråga, vilket ytterligare hade förstärkt möjligheterna till positiva effekter av reformen. Med detta som bakgrund vill jag, fru talman, yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter och därmed avslag på reservationerna.
Fru talman! Stig Josefson påstår att vi för en skrämselpropaganda beträffande jordbruket. Men LRF delar inte hans uppfattning på den punkten. Mycket starkt har man från det hållet kritiserat problemen inte bara när det gäller jordbruksbostäder utan också när det gäller förvärvskällebegreppet. Nu säger Stig Josefson att 95 26 av jordbrukarna har en inkomst under brytpunkten. Ja, än så länge har de det. Men med en stigande inflation kan det bli mycket fler som kommer över brytpunkten. Dessutom: Även om det bara är 5 90 av jordbrukarna som har inkomster över brytpunkten, skall dessa kunna kräva rättvisa. Stig Josefson säger vidare att kvittningsrätten är kvar i samma förvärvskälla. Ja, det är riktigt. Men det finns två väsentliga nackdelar när det gäller dem som vill starta en ny rörelse vid sidan av ett jordbruk eller en förvärvsinkomst. För det första är det inte säkert att den nya rörelsen någonsin går med vinst. Då har man förlorat de pengar man satsat. Man har alltså inte möjlighet att kvitta dem. För det andra uppstår ett likviditetsproblem. Stig Josefson erkänner att det finns problem. Han säger nämligen att en utredning får se över de här sakerna och undersöka om det finns något behov av ändringar — förvisso finns ett sådant behov. Beträffande villaräntorna skall jag passa på och citera den sista meningen i centerns fribrev till villaägarna från hösten 1979, undertecknat av Thorbjörn Fälldin: ”Rätten till ränteavdrag måste samtidigt vara kvar i full utsträckning.” När det gäller jordbruksbostäder citerade Stig Josefson vad jag skrivit i en tidningsartikel. Citatet var alldeles riktigt. Mina påståenden i artikeln är också riktiga. Jag sade där att förutsättningen var att vederbörande jordbrukare hade en inkomst över brytpunkten. Självfallet förutsätter jag att vederbörande jordbrukare behöver ta ett lån för att kunna göra en viss investering — i det här fallet i en ekonomibyggnad. Som alla vet är jordbruket mycket hårt skuldbelastat. Den jordbrukare finns knappast som kan göra en investering utan att ta ett lån. Under de förutsättningarna är mitt påstående helt riktigt. Boendekostnaderna blir högre för den jordbrukare som gör en investering i sitt jordbruk.
Fru talman! Jag blev förvånad när jag lyssnade på Knut Wachtmeisters anförande. Jag trodde faktiskt att skatteutskottets vice ordförande kände till reglerna på detta område. Men av hans anförande här att döma får man ett intryck av att han inte känner till dem. En förutsättning för att man i det här fallet skall drabbas är ju, herr Wachtmeister, inte bara att man tar ett lån och därmed ökar skuldbördan och räntekostnaderna. Det är också exakt som jag sade tidigare beträffande de fem punkterna — jag skall inte upprepa dessa här, men det är de reglerna som gäller. Det är först när ett underskottsavdrag redovisas som värdet av detta begränsas till 50 96 — det räknas alltså inte bort. Det är innebörden av det aktuella förslaget. Jag trodde faktiskt inte att Knut Wachtmeister inte hade fattat innebörden av det förslag som vi nu är i färd med att ta ställning till. När det sedan gäller frågan om vad LRF och andra remissinstanser har sagt är jag mycket förvånad över att man i debatten här bara hänvisar till vad andra sagt. Man framför inte sina egna argument för vad som är bra eller dåligt i reformen. Det är väl sakfrågan vi skall diskutera. Vi bör inte utgå från remissyrkanden från olika organisationer. Vi tjänar väl saken bättre om vi diskuterar innehållet i det förslag som vi snart skall fatta beslut om. Knut Wachtmeister sade att jag erkänt att det finns fler problem. Ja, jag undrar om vi någon gång kommer fram till en skattereform som är så komplett, så fullständig, att det inte skulle finnas kvar några problem. Jag har aldrig någonsin trott att man skulle kunna åstadkomma något sådant. Det är därför som vi redan t.o.m. har överlämnat tilläggsdirektiv till utredningar om att de skall studera vissa speciella problem inom de avsnitt där man i dag är tveksam om huruvida den nuvarande utformningen är den bästa. Jag tycker att vi skall uppskatta och inte kritisera att man omedelbart är beredd att utreda om det är något som behöver justeras ytterligare.
Fru talman! Jag blir kritiserad därför att jag citerar remissyttrandena över denna skatteuppgörelse. Varför har man remissinstanser, om det inte är för att få en allsidig belysning av hur förslaget är och kommer att verka? Självfallet är jag i min fulla rätt att redogöra för vad en organisation som är centern närstående har att säga om just denna del när det gäller jordbruksbeskattningen. Att den organisationen sedan är kritisk mot uppgörelsen kan inte Stig Josefson ta till intäkt för att jag inte skall använda mig av dessa remissyttranden. Stig Josefson säger vidare att man inte tar bort rätten att göra underskottsavdrag, utan att det bara införs en begränsning till 50 26.

Fru talman! Den senaste repliken rättar till det Knut Wachtmeister sade i sitt tidigare anförande, det som framfördes i inlägget i debatten i Sydsvenska Dagbladet och vad som står i reservationen. Nu sade nämligen Knut Wachtmeister att det inte medför full avdragsrätt. Det har inte framkommit vid något tidigare tillfälle, och det var det som jag reagerade mot. Det är klart att Knut Wachtmeister har rätt att citera remissyttranden — det har jag aldrig på något sätt ställt i fråga. Men jag uttalade min förvåning över att han i så stor utsträckning uppehöll sig vid vad andra har sagt och mycket mindre vid sin egen uppfattning om överenskommelsen. Min uppfattning om en remissomgång är att man skall få ett utredningsförslag belyst från olika håll. Den som sedan skall fatta beslutet skall ta intryck av remissyttrandena i den utsträckning som han bedömer vara rimligt. En remissomgång ger en allsidig belysning av problemen, men det kan aldrig innebära att man skall känna sig låst av remissyttrandena. Det säger sig självt.

Fru talman! Bo Lundgrens historiebeskrivning från 1970 är rätt intressant. Det sades före den stora reform då vi i stort sett avskaffade sambeskattningen, och gjorde om skatteskalorna till en skatteskala, att två tredjedelar av skattebetalarna skulle få sänkt skatt. Det fick de också — då det gällde statsskatten. Men de fick det inte totalt sett, på grund av kommunalskattehöjningarna. Stora kommunalskattehöjningar kom samtidigt, och därför fick inte två tredjedelar av skattebetalarna en sänkt total skatt, men väl en sänkt statsskatt. Förhållandet är detsamma när Gösta Bohman nu efteråt kommer att säga: Jag lovade att sänka skatterna, viljan fanns, och jag har också sänkt statsskatterna, men kommunalskatterna rår jag inte på. Därför har skattetrycket i vårt land under Gösta Bohmans tid som ekonomiminister höjts ganska avsevärt, men han svär sig fri från detta. Vad är skillnaden mellan år 1970 och år 1978/79, för att ta ett exempel? Om man tittar i moderaternas motion, som är mycket intressant, vad avser skattekvoten mellan 1970 och 1981 — uppgifterna för 1982 är hypotetiska — skall man finna att skattekvoten för t.ex. 1981 har höjts precis lika mycket under den senare delen som under de aktuella åren. Det är precis likadant om man skär 1976 mitt itu. Det står i motionen, så det kan Bo Lundgren titta på själv. Vidare sade han att det stora trendbrottet inträffade 1976. Vad var det för trendbrott? Skattekvoten var ungefär likadan under den senare delen av 1970-talet som under den tidigare. Höjningen fortsatte. När det gäller marginalskatterna skedde visserligen en nedgång 1976, då de var som högst, från 64 9 till 62 96 1978 och 58 96 1980. Det är riktigt. Men vad är det som har gjort att marginalskatterna har sänkts 1980? Jo, man har haft en indexreglering som har gett en överkompensation för skattesänkning när reallönerna icke har ökat lika mycket som inflationen. Men skatterna har sänkts i takt med inflationen, och då har man automatiskt fått en nedpressning av marginalskattenivån. Den marginalskattenivå som nu föreslås av de tre partierna ligger betydligt under det som finns angivet i den här tabellen. När det gäller det inflationsskydd som vi har i dag vågar jag påstå att det redan 1982 är borta. Det är frikopplat från energi och indirekta skatter. Det har en historisk anknytning. När moderaterna i dag talar om att vi får en stor skatteskärpning på grund av att vi inte kan tillämpa det indexsystem som skulle ha gällt, betyder det att man för 1983 års skatter vill ta hänsyn till den stora höjning av prisnivån som har ägt rum under 1981 och fram till augusti 1982. Det är inte det som skall gälla för 1983 års skatter, om man skall vara korrekt.

Fru talman! Bo Lundgren gav en redovisning av hur skatteutvecklingen har varit under 1970-talet. Jag fäste mig särskilt vid att han, i likhet med vad jag gjorde i mitt huvudanförande, också redovisade marginalskatteutvecklingen, som är det intressanta i dagens debatt. Jag vill erinra om att en industriarbetare i genomsnitt hade 51 90 i marginalskatt 1970 och 64 96 1977, och en industritjänsteman har gått från 66 Yo till 74 26. Det här skapar väldiga problem i den svenska ekonomin, och jag har inte mycket att tillägga till den beskrivning Bo Lundgren gav av alla dessa problem. Det är en riktig redovisning. Men när sedan Bo Lundgren slutet av sitt anförande kom till slutsatsen att regeringspartierna har fullföljt en socialdemokratisk politik och att uppgörelsen skulle betyda socialdemokratisk skattepolitik är det verkligen svårt att följa med i resonemanget. Först gisslar ni socialdemokraternas sätt att driva upp marginalskatterna under 1970-talet och sedan — när man får igenom en rejäl marginalskattesänkning, som kan ändra på detta problem och ge tillbaka dynamiken i ekonomin — stiger moderata samlingspartiet av. Det är det som är det mycket anmärkningsvärda i de senaste månadernas händelser. Det centrala är att vi har nått målet, att äntligen få ned marginalskatten. Bo Lundgren säger att det i och för sig är bra. Men varför då stå vid sidan av och bara vara opponent och kritiker — när ni kunde vara med och arbeta konstruktivt och kanske, enligt er uppfattning, t.o.m. förbättra marginalskattereformen? Det centrala är att vi har fått ned marginalskatterna på ett mycket oväntat sätt, om man ser på resultatet i förhållande till 1970-talets utveckling. Bo Lundgren för in andra element, som han är kritisk till. Låt mig beröra några av de punkter som nämndes. Jag tror att den första gällde resonemanget om finansieringen av marginalskattesänkningen. Det är rätt värdefullt för kammarens ledamöter att få veta hur moderata samlingspartiet egentligen tänker klara av finansieringen av en marginalskattesänkning, som i vårt förslag ligger på en kostnad om ca 9-10 miljarder men där ni vill gå ännu längre. Ni har ytterligare krav på er att finansiera. Det går inte att säga att man skall spara mer — i varje fall inte om man gör som ni har gjort hittills, hänvisar till engångsbesparingar på arbetsmarknadsoch industripolitiken. Moderaternas nu föreliggande förslag är ihåligt vad gäller finansieringsdelen. Moderaterna har haft andra åsikter i den här frågan tidigare, när Gösta Bohman satt i regeringen. Det är rätt typiskt att Bo Lundgren, när han har gått igenom hur vi har sett på finansieringen, åberopar att det inte finns några konkreta redovisningar i februarideklarationen från trepartiregeringen — alltså mc fp-regeringen. Men han hoppar helt enkelt över vad som sedan sägs i promemorian av den 27 mars, det förslag som de tre partierna i regeringen gick över till socialdemokraterna med och som innebar ett erbjudande att förhandla om och försöka nå en bred uppslutning kring marginalskattefrågan. Det är ett dokument som moderata samlingspartiet också stod helt bakom, Bo Lundgren. Varför hoppa över det och inte låtsas om detta, som var ett senare dokument? Där sägs mycket klart: ”Finansieringsbehovet för de följande åren förutsätts komma att täckas genom höjd arbetsgivaravgift eller någon vidare produktionsfaktorbeskattning.” Det är precis detta som sedan följts upp i propositionen — inte promsen men arbetsgivaravgiften. Promsen lär ni inte vara särskilt förtjusta i. Likadant är det när Bo Lundgren går vidare i sin kritik mot avdragsbegränsningen. I samma budpromemoria från den 26 mars, på samma sida t.o.m., som jag nyss citerade står det: ”Regeringen är beredd att som ett led i en uppgörelse om en marginal skattereform satsa nödvändiga utredningsresurser på att snabbt belysa möjligheterna att genomföra en förturslösning med den inriktning som angivits.” Sedan hänvisas till bil. 3, där den tänkbara modell som socialdemokraterna, centern och folkpartiet senare gjorde upp om skisserats. Man var alltså beredd att göra en förturslösning från moderata samlingspartiets sida. Bo Lundgren säger vidare att han inte är kritisk mot marginalskattesänkningarna. Jag noterar det. Det skulle ha förvånat mig egentligen om han hade sagt något annat. Moderata samlingspartiet har tillåtit sig att i bjärta färger måla konsekvenserna på villamarknaden, på premiemarknaden och på alla möjliga kapitalvarumarknader, och man har talat om vilken fasa som skulle ha utbrutit. Det är så, Bo Lundgren, att det som i första hand ger de här effekterna — läs gärna vad Nils Lundgren eller någon annan fackekonom har skrivit — är marginalskattesänkningarna, icke avdragsbegränsningen. Vill ni gå längre i fråga om marginalskattesänkningarna, får ert förslag också större effekter på den här punkten än förslaget från regeringens sida. Det är — och detta har jag sagt till Knut Wachtmeister förut här i dag — helt klart att avdragsvolymen i sig var ett stort problem också när moderata samlingspartiet fanns med i regeringen. Gösta Bohman har till mig direkt skriftligen deklarerat att man måste göra något åt det problemet. Man kan inte ha det på detta sätt. Knut Wachtmeister fattade jag så att han också direkt erkände att om man kommer upp till, som han preciserade det, 24-28 miljarder i avdragsvolym, då kan vi inte låta det vara utan måste göra något på den punkten. Är man beredd att åtgärda detta, måste man också vara beredd att ta de konsekvenser som följer av en begränsning av avdragsrätten. Det går inte att säga sig vilja vara med om en begränsning, bara den inte sker nu utan någon gång i framtiden. Vill man göra förändringar får man de nämnda effekterna på olika kapitalvarumarknader. Fru talman! Tiden lider. Jag har bara möjlighet att ta upp en punkt till av det som Bo Lundgren resonerade kring. Det gäller inflationsskyddet. Jag skulle ha velat motivera vår principiella inställning, men tiden räcker inte till detta. Vad gäller de år som övergångsperioden omfattar anser vi att speciella förhållanden gäller. Det är så att marginalskattesänkningarna ger avsevärda bidrag till hushållens disponibla inkomster. Detta måste nödvändigtvis påverka löneutvecklingen. Bruttoinkomsterna måste öka långsammare än vad de skulle göra utan reformen. Det gäller särskilt de högre inkomsterna. Detta innebär i sin tur att indexuppräkningen av skatteskalan också bör hållas på en låg nivå. Om indexuppräkningen skulle ske avsevärt snabbare än inkomstökningarna, då skulle det genomsnittliga skatteuttaget sjunka och statens inkomster bli mindre. Dessutom skulle inkomstfördelningen efter skatt påverkas negativt. Det är mot denna bakgrund, Bo Lundgren, som jag menar att man bör kunna genomföra uppräkningen av basenheten redan nu och fastställa den för tre år under reformperioden. Det är bl.a. av stor vikt när det gäller att ge arbetsmarknadens parter möjlighet att klart göra sin planering för tiden framöver. Det är också viktigt för de snart begynnande avtalsförhandlingarna.
Fru talman! I ett anförande från moderat håll för någon vecka sedan riktades kritik mot regeringens förslag därför att marginalskattesänkningen inte ansågs vara tillräcklig. Jag noterar givetvis med tillfredsställelse att Bo Lundgren nu säger att man från moderaternas sida inte har någon kritik att framföra mot den skatteskala som presenteras. Jag förstår att man inte vill diskutera den saken här i dag. Ett faktum är ju att den verkliga skillnaden i skatteskalorna ligger först där inkomsten överstiger 310 000 kr., och det är kanske inte så angeläget att få den frågan belyst. Jag blev något överraskad när Bo Lundgren sade att han är förvånad över att mittenregeringen föreslår en löneavgift, när man tidigare själv har varit med om att avskaffa arbetsgivaravgiften. Är detta inte att kasta sten när man sitter i glashus? Ett faktum är ju att i den skrivelse som överlämnades till socialdemokraterna inför de överläggningar som skulle föras mellan trepartiregeringens representanter och socialdemokraterna föreslog trepartiregeringen, inkl. moderaterna, att man skulle ta fram arbetsgivaravgiften som en finansieringsform. Att denna uppgift är korrekt kan Gösta Bohman bekräfta, och jag anser därför inte att vi behöver föra någon vidare diskussion på den punkten.

Fru talman! Jag skall förklara för Bo Lundgren vad jag menar. Eftersom det år 1976 fanns både en socialdemokratisk och en borgerlig regering, bortser jag från detta år. Men under de fem första åren på 1970-talet var skattekvotshöjningen ungefär lika stor som den var under de fem sista åren på 1970-talet. Därmed menar jag att det inte är så stor skillnad mellan skattehöjningarna. Det trendbrott som nu Bo Lundgren talar om är inte så särskilt klart. Men det finns ett annat trendbrott. De höga skatterna under den socialdemokratiska tiden, vilka var betydligt lägre än de har varit under den borgerliga tiden, räckte ändå till för att betala statens utgifter. Det stora trendbrottet inträffade 1976/77. Sedan räckte statens inkomster inte till för att betala dess utgifter, utan man har fått jättelika underskott. Jag vill inte skylla allt detta på den borgerliga regeringen. Men det märkliga är att det var just när den borgerliga regeringen tillträdde som detta s.k. trendbrott inträffade. Symmetrin i beskattningen har varit en stor fråga här i dag. Bo Lundgren säger att vi har brutit symmetrin. Då kan jag tala om att det har vi nog gjort åtskilliga gånger tidigare. Inkomster och utgifter dras inte alltid på samma sätt i vårt skattesystem. När det gäller kapitalvinster får man göra avdrag för en viss indexuppräkning, medan man inte får göra det beträffande andra ting. Symmetrin är alltså bruten redan nu. Diskussionen om den socialdemokratiska skattepolitiken framöver får vi skjuta upp till morgondagens sammanträde. Då kommer våra skattehöjningsförslag att behandlas i samband med samhällsekonomin i stort. Jag tänker därför inte gå in på våra förslag i dag.
Fru talman! Med anledning av Bo Lundgrens senaste inlägg vill jag beträffande finansieringen bara konstatera att det är helt klart vad moderata samlingspartiet stod för så länge man satt med i regeringen. Jag tror att alla som åhör denna debatt kan minnas att det även förekom en intern debatt inom moderata samlingspartiet om hur man skulle ställa sig i finansieringsfrågan. De statsråd som satt i regeringen tillsammans med partiledaren Gösta Bohman sade att vi skulle totalfinansiera, medan Lars Tobisson sade att man kunde ta det mera legärt och inte finansiera fullt ut. Det var inte så konstigt att Gösta Bohman såsom ekonomiminister hade den förstnämnda uppfattningen. Med ett växande budgetunderskott var det utomordentligt svårt att göra annat än behålla det samlade skattetrycket, men göra en omfördelning av det så att det blev mer tillväxtkraft i ekonomin. Detta var syftet med hela reformen och är alltfort syftet. Helt klart skedde en mycket kraftig höjning av kostnadsnivån i mitten av 1970-talet. Jag vill gärna säga till Erik Wärnberg att det var där vi tappade mycket av konkurrenskraften. Det har förorsakat att vi under andra halvan av 1970-talet och fortfarande under 1980-talet haft så svårt att ta tillbaka de marknadsandelar som vi tappade på grund av detta kostnadslyft. Det är ett besvärligt element i vår ekonomiska politik, men vi håller ändå lyckligtvis på att återställa det. Sedan några ord om avdragsrätten. Det kan vara av vikt att någon gång få ge litet av en principiell förklaring till att en sådan här avdragsrätt ändå kan kännas litet konstig.

Det här harlett fram till en sjuk ekonomi — jag drar mig inte för att använda det ordet. Det var därför som vi tillsammans förstod att man inte bara kunde låta detta rulla vidare, utan att det på något vis måste sättas stopp för en sådan ordning. Det har naturligtvis i hög grad samband med de höga marginalskatter som Sverige har haft tidigare och nu lyckligtvis kan få ner. Det har uppstått en sådan ränteokänslighet att det inte spelar så särskilt stor roll för en höginkomsttagare hur han lånar upp, när han samtidigt vet att andra skattebetalare betalar en stor del av räntan för honom. Det är detta som förklarar att det har skett en explosion i mycket dyra villor, dyra båtar m.m. Låt oss se på två inkomsttagare. A har 50 96 marginalskatt och är beredd att betala 20 000 kr. efter skatt i kapitalkostnad. En annan person, som vi kan kalla B, har 80 76 marginalskatt. A kan före skatt betala 40 000 kr., medan B kan betala 100 000 kr. Personen B får alltså en betydligt finare villa eller båt för samma pengar efter skatt. Det är klart att många har dragit slutsatser av det här. Vi kan se i villasamhällen och småbåtshamnar att människor har utnyttjat möjligheterna i rikt mått. Därför tror jag att riksdagen i sin helhet tycker att det är klokt att få ner marginalskatterna, så att räntekänsligheten återigen blir större, att man återigen känner att man får ta en stor del av bördan själv. Då kan det möjligen sägas att det räcker med att arbeta med vapnet sänkta marginalskatter. Vi har gjort den bedömningen — och moderata samlingspartiet var som sagt i princip med på det — att man skulle försöka hitta en modell för avdragsbegränsning. Gösta Bohman skakar på huvudet, men jag förstår inte varför moderaterna annars erbjöd sig att vara med på att snabbutreda en sådan sak. Man måste väl ha haft något mål för den utredningen, Det var väl inte ett meningslöst arbete som skulle bedrivas? Slutsatsen måste vara att riksdagspartierna i princip är överens om att man behövde ha ett andra instrument utöver sänkningen av marginalskatterna. Därför har vi träffat uppgörelsen med socialdemokraterna, och jag menar att det var klokt, även om det finns en och annan ekonom, typ Sven-Olof Lodin, som kan finna tekniska invändningar mot skatteomläggningen. Men vilken är huvudsynpunkten hos exempelvis professor Lodin? Jo, att det var riktigt att vidta en sådan här åtgärd och vidta den omedelbart. Det är ju det viktiga.

Fru talman! Jag har också ställt en fråga. Redan i min första replik frågade jag Bo Lundgren hur han anser att man skulle finansiera marginalskattesänkningen enligt moderaternas förslag. Jag har också sagt att det som nu har nämnts om engångsbesparingar inte betyder någon finansiering på sikt. Jag hoppas att Bo Lundgren ändå inser att man här har smitit ifrån notan, och det går det icke att göra med ett budgetunderskott av den storleksordning som vi lever med. Detta får också bli ett svar på Bo Lundgrens fråga om hur jag ser på den framtida skattepolitiken. Jag har alltid undvikit att— som dess värre moderata politiker ofta har gjort —ge mig ut och lova skattesänkningar. Det är i varje fall inte särskilt lämpligt i dag, när vi arbetar så mycket vi orkar för att med besparingar och på annat sätt få balans i ekonomin och tvinga ner budgetunderskottet. Då är det inte precis rätta tidpunkten att strö olika skattesänkningslöften omkring sig. Jag såg exempelvis i den moderata skriften Vägen ur krisen att man ville komma ner till 1970 års skattenivå. Det är att ta på sig väldiga räkningar som skall betalas av svenska folket i form av hårdhänta besparingar. Jag tror faktiskt inte att Bo Lundgren eller någon annan moderat skulle vara beredd att driva en sådan politik i regeringsposition. Detta är ett typiskt sätt att agera så länge man finns i oppositionsställning, och det gör att er trovärdighet när ni utlovar skattesänkningar i en ekonomi sådan som den svenska nu ser ut inte är stor. Får jag säga: Totalt ökar naturligtvis inkomstskatterna och arbetsgivaravgifterna, som Bo Lundgren säger, eftersom lönesumman stiger. Även om vi avstår från reformer ligger inte inkomsterna stilla nominellt, utan det finns hela tiden en följsamhet. Jag vill också uttrycka min förvåning över att Bo Lundgren nu säger att moderata samlingspartiet tillstyrkte ett utredande av Kleppemodellen av det skälet att man ansåg det vara en helt omöjlig metod. Varför i all sin dar tillstyrkte man då i regeringen att det skulle skrivas en bilaga beträffande just den metoden? Ni hade väl kunnat vara så konstruktiva och förnuftiga att ni i stället föreslagit någon metod som ni tyckte det var bättre att utreda och som kunde leda till ett resultat som ni trodde på! Att ha sådana baktankar med en förhandlingspromemoria tycker jag minst sagt är dåligt, Bo Lundgren. Mera raka rör, som det heter i det politiska språket numera, trodde jag man kunde kräva även av moderata samlingspartiet. Att direkt ställa krav på att få utreda en modell som man själv över huvud taget inte tror på tycker jag är en ovanlig politisk arbetsmetodik.

Fru talman! Jag har i mitt inlägg för avsikt att uppehålla mig vid de bestämmelser i den föreslagna skatteomläggningen som har föranlett reservationerna 3-9 i utskottets betänkande nr 60. I framtiden skall den statliga inkomstskatten utgå i form av två delbelopp, dels ett grundbelopp på den inkomst som ligger under dens.k. brytpunkten, dels ett tilläggsbelopp på den del som ligger över brytpunkten. Under brytpunkten skall skatteuttaget — när reformen är fullt genomförd — utgöra högst 20 260, och tilläggsbeloppet tas sedan ut efter en stigande skala. Vid beräkning av tilläggsbeloppet skall avdrag för underskott inte medges. I propositionen föreslås några undantag från huvudregeln om kvittningsförbud. Ett sådant undantag, som blivit föremål för reservation 3, finns det anledning att något uppehålla sig vid. Det gäller rätten att kvitta underskott av schablontaxerad fastighet mot inkomst av kapital. Motivet för att medge ett sådant kvittningsförfarande är bl.a. att ett förbud skulle skapa icke önskvärda styrningseffekter i fråga om sparandet. För personer med inkomster över brytpunkten kunde det löna sig att överföra sparande i bank och aktier till sparande i fastigheter. Till bilden hör också de säljarreverser som utfärdats i samband med fastighetsaffärer. Här inträffar den situationen att räntan kommer att beskattas som inkomst av kapital, men om innehavaren av en säljarrevers därefter köper en ny fastighet skall skuldräntan dras av under inkomst av annan fastighet. Ett kvittningsförbud leder då till en större skattebelastning än om intäktoch utgiftsräntorna hänförs till samma förvärvskälla. Ett undantag från kvittningsförbudet är bl.a. av dessa anledningar motiverat. Förslaget, som det nu har utformats, innebär att kvittningsrätt vad gäller schablontaxerad fastighet föreligger upp till ett belopp av 30 000 kr. Kvittningsrätten gäller endast egna underskott och inte underskott hos den andra maken. I reservation 3 föreslår moderaterna att makar skall ha rätt att sinsemellan kvitta underskott av schablontaxerad fastighet mot överskott av kapital. Utskottet har funnit att en sådan utökad kvittningsrätt väsentligt skulle komvpiicera taxeringsarbetet och leda till att underskott skulle komma att kvittas på olika sätt vid beräkning av underlag för grundbelopp resp. tilläggsbelopp. Utskottet har därför valt att följa propositionens förslag. Därmed yrkar jag avslag på reservation 3. Av rättviseskäl föreslås i propositionen att vid beräkning av tilläggsbelopp skall hänsyn tas till vissa förmåner som en skattskyldig har åtnjutit. Det kan gälla förmånen av att utnyttja en av företaget ägd bil för privatbruk, det kan gälla förmånen av bostad på jordbruksfastighet eller det kan gälla en sådan förmån som att arbetsgivaren har beviljat den anställde ett räntefritt lån eller ett lån mot nedsatt ränta. I samtliga dessa fall skall ett tillägg göras för räntedelen när man fastställer underlaget för tilläggsbeloppet i beskattningen. I reservation 4 yrkar moderaterna avslag på förslaget vad gäller bilförmånen och jordbrukarnas bostadsdel. Däremot accepteras förslaget om tillägg för subventionerade lån, dock med den ändringen att ett kvittningsförfarande införs mot överskott av kapital eller underskott på villafastighet. Utskottet delar regeringens åsikt att man av rättviseskäl bör göra de tillägg som föreslås. Jag yrkar därför avslag också på reservation 4. Marginalskattespärren är i dag 85 96 för de högsta inkomsterna. Propositionens förslag innebär en successiv sänkning till högst 80 96 år 1985. I moderaternas reservation 5 föreslås att marginalskatten skall maximeras till 175 PR. Propositionen föreslår vidare att egenavgifterna inte längre skall få påverka skattenedsättningen. I samma reservation 5 går moderaterna mot även förslaget om egenavgifterna. Vi lär knappast kunna övertyga varandra om riktigheten i de olika buden. Därför nöjer jag mig med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 5. I reservation 6 tar moderaterna upp kravet på ett slopande av sambeskattningen samt en ändring av gällande regler när det gäller beskattning av inkomst av annan fastighet. De nuvarande bestämmelserna om beskattning av makars B-inkomster, dvs. främst inkomster av annan fastighet och av kapital, innebär att vid beräkning av statlig inkomstskatt hamnar B-inkomsten hos den make som har den högsta A-inkomsten. Sambeskattning blir aktuell i de fall då maken med den lägsta A-inkomsten också har B-inkomst. Om makarnas sammanlagda B-inkomster uppgår till högst 2000 kr. räknas de som A inkomster. Det nu föreliggande förslaget innebär att sambeskattning av B-inkomster fr.o.m. 1986 års taxering skall ske endast vid beräkning av tilläggsbelopp. Redan fr.o.m. 1984 års taxering ändras det nuvarande gränsbeloppet på 2 000 kr. till ett grundavdrag på 5 000 kr. Förslaget innebär alltså en väsentlig begränsning av sambeskattningen av makar. Utskottet är inte berett att gå längre än vad propositionen har föreslagit. Jag yrkar därför avslag på reservation 6. I reservation 7 framställs ett yrkande om en utredning beträffande familjebeskattningen. Reservanterna framför bl.a. vissa tankegångar om en frivillig tudelning av familjeinkomsten upp till belopp som skulle kunna variera med antalet barn. I reservation 8 tar reservanterna upp barntillsynen och vill att en utredning som de föreslår om familjebeskattningen även skall pröva avdragsrätt för styrkta kostnader för barntillsyn. Utskottets majoritet har den uppfattningen, att de nu föreslagna förändringarna i beskattningen skall omsättas i praktiken och att man skall vinna erfarenhet av de genomförda förändringarna, innan man är beredd till nya utredningar. Med den motiveringen yrkas avslag på reservationerna 7 och 8. Vad så till sist gäller reservation nr 9, har moderaterna där gått emot förslaget om schablonavdrag i tjänst, som i propositionen föreslås uppgå till 1000 kr., dock högst 5 26 av inkomsten. I reservationen anförs att beloppet skall begränsas till 500 kr. Det främsta skälet för schablonavdraget torde vara att man söker komma ifrån alla de yrkanden om småavdrag som taxeringsnämnderna nu har att ta ställning till. Utskottet anser att 1 000 kr. är en skälig avvägning, som förhoppningsvis skall leda till en förenkling av taxeringsarbetet. Jag ber att få yrka avslag på reservation 9 och bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Tiden lider, och jag skall så mycket det går försöka begränsa min replik till vad Rune Carlstein sade. Jag börjar bakifrån. Beträffande schablonavdrag tycker vi från moderat håll att det är stötande att många som inte kommer upp i avdrag på 1 000 kr. skall få göra ett sådant. Vi tycker därför att halva beloppet kunde vara nog. Frågan om familjebeskattningen utvecklade jag ganska ingående i mitt första anförande. Jag skall nu nöja mig med att säga, att medan all annan familjelagstiftning i landet går ut på att förstärka makarnas möjligheter till individuellt ägande och ekonomiskt oberoende av varandra, går denna lagstiftning i motsatt riktning och driver makarna till ekonomiskt beroende. Jag kan inte finna att det är acceptabelt att exempelvis en kvittningsrätt inte skall få föreligga, om ett underskott på fastigheten finns hos ena maken och överskottet av kapitalinkomsten hos den andra maken. På det sättet blir det, som jag också sade i mitt första anförande, möjligheter till interna transaktioner, som de som är mera välbeställda har större möjligheter till än andra. Slutligen tilläggsposterna och begränsningsreglerna. Tilläggsposterna när det gäller bostäder har jag tidigare berört. När det gäller exempelvis bilförmån tycker vi att det är fel med tilläggsposter. Det kommer att orättvist drabba den som inte har någon sådan räntekostnad. I fråga om begränsningsregeln har ju egenavgiften numera karaktären av en skatt, genom att den tas ut också på den inkomstdel som inte påverkar försäkringsförmånerna. Därför finns det ingen anledning att, som föreslås i propositionen, egenavgiften inte längre skall få påverka skattenedsättningen när det gäller marginalskattetaket.

Fru talman! Det är minst sagt litet förvånande, när Knut Wachtmeister säger att han tycker att det är stötande att någon skall medges schablonavdraget på 1000 kr. om han inte skulle nå upp till det beloppet. Av den anledningen vill Knut Wachtmeister begränsa avdraget till 500 kr. Det är mycket i vår skattelagstiftning som är stötande, väsentligt mycket mer stötande än detta, som Knut Wachtmeister genom åren har blundat för och som han borde ta upp och försöka rätta till. Det är de människor som verkligen har stora avdrag som vi skulle vilja komma åt. Vi försöker således rensa bort en rad uppgifter som taxeringsnämnderna nu sitter och petar i. Det gäller några hundralappar hit eller dit. Vi borde kunna vara överens om den förenklingen i taxeringsarbetet. Knut Wachtmeister gör stor affär av det här med att jordbrukarna får ett tillägg när det gäller bostadskostnaden. Han bortser helt och hållet från det faktum att det är en stor skillnad i beskattningen mellan en villafastighet och en bostad som ingår i ett jordbruk. Men den föreslagna begränsningen av underskottsavdragen berör inte jordbrukarnas låneräntor, därför att en jordbruksbostad betraktas som en i driften ingående del. Det gäller även i inkomsthänseende. Villaägarnas räntor leder som regel till ett underskott, och det påverkas av avdragsbestämmelserna. Så är det inte när det gäller jordbruksbostäder. Den saken har Stig Josefson här tidigare belyst. Av rättviseskäl skall det således finnas ett räntetillägg när det gäller jordbrukarnas boendekostnader.
Fru talman! Först beträffande schablonavdraget. Rune Carlstein säger att det finns många avdrag som är mera stötande än just detta. Därmed erkänner han indirekt att även det här avdraget är stötande. Vi tycker att man inte i onödan skall stifta lagar som är stötande. Vidare säger Rune Carlstein att taxeringsmyndigheterna skulle besparas mycket arbete. Men om man bara skall gå in för att underlätta deras arbete, varför skall då inte sambeskattningen slopas? Remissinstanserna har ju framhållit att den medför ett avsevärt merarbete för taxeringsmyndigheterna. Beträffande jordbruksbostäderna vill jag säga följande. Det är fullt klart att den som köper en villa gör det i syfte att skaffa sig en bostad. Men den som köper ett jordbruk får ju en bostad på köpet. Ytterst sällan köper någon ett jordbruk för att få tag i en bostad. Bostaden följer alltså så att säga med på köpet. Därför är villkoren olika för vanliga villor med schablonavdrag m.m. och jordbruksfastigheter. Det är ostridigt, som jag tidigare har sagt, att en investering i en jordbruksfastighet — exempelvis i en ekonomibyggnad — kan, om vissa förutsättningar föreligger, medföra högre boendekostnader för en jordbrukare.
Fru talman! Knut Wachtmeister gjorde ett viktigt tillägg i sitt senaste anförande. Han sade att en investering i en jordbruksfastighet kan, om vissa förutsättningar föreligger, medföra högre boendekostnader för en jordbrukare. Jag tror att det är ganska bra om Knut Wachtmeister kunde göra sådana tillägg ofta. I undantagsfall kan man alltså möjligen hamna i nämnda situation. Förslaget medför inga stora olägenheter. Jag tycker inte att det är stötande om någon inte skulle nå upp till de 1000 kronorna. Det var Knut Wachtmeister som tyckte det. Enligt min mening är det i stället stötande att man skall behöva hålla på och leta efter fel när det bara rör sig om några hundralappar samtidigt som de stora skattesmitarna kommer undan. Vi kunde väl vara överens om att plottret i taxeringsarbetet skall bort. I stället bör man ägna sig åt nolltaxerare etc. På den punkten hoppades jag på stöd från Knut Wachtmeister, men det får jag inte.